Herr talman! För att börja med Gösta Lyngås inlägg vill jag säga att trots den kritik han framför så innebär den här skattereformen längre gående insatser på miljöområdet än vad vi någonsin tidigare har genomfört här i landet. Miljöområdet är ett av avstegen — om man så vill uttrycka det — från synsättet att skattepolitiken inte skall styra och ställa på en mängd områden. Här använder vi skatteinstrumentet medvetet som ett styrmedel för att förbättra miljön, för att minska utsläppen. Vi har gjort mycket, och vi kommer att göra mer. Jag tror också att vi är överens om att beklaga att företrädare för partier som framställer sig som så oerhört radikala i miljösammanhang, inte törs hävda miljöintressena när det börjar brännas litet, när det handlar om bilister eller andra viktiga intressegrupper. Då får miljöhänsynen vika, och i stället bär man fram några andra motiveringar som skulle vara så mycket viktigare. Till Lars Bäckström vill jag säga att det är för tidigt att i dag spekulera om hur en eventuell framtida förändring av kapitalbeskattningen skall se ut. Det vet inte jag, och jag ser det som meningslöst att diskutera den saken i dag. Detta får vi se, om det blir aktuellt. Och jag kan försäkra att om det blir aktuellt, kommer vi från socialdemokratisk sida att göra allt vad vi kan för att ge en sådan förändrad kapitalbeskattning en god fördelningspolitisk profil. Mycket av vad Lars Bäckström sagt har jag sympati för i dag. Men jag måste säga att jag har svårt att förstå det envetna hävdandet att matmomsen skall sänkas. Det är nästan så att jag tror att Lars Bäckström själv har litet svårt med argumenten i den frågan. Man kan förstå förordet på vissa håll för sänkt matmoms. Hos starka producentgrupper, som står ett visst parti nära, finns ett starkt egenintresse för detta. Men för vänsterpartiet finns ju inte den aspekten. Ni har inte så värst många bönder som röstar på er, och det kommer ni kanske inte heller att få i framtiden. De fördelningspolitiska studier som har gjorts — och det är flera — visar alldeles entydigt att det inte finns några positiva fördelningseffekter. Förslaget gynnar inte barnfamiljer, och det gynnar inte låginkomsttagare. Den enda kvarvarande rimliga förklaringen är något slags allmän populism, och den tycker jag strider mot det seriösa budskap som Lars Bäckström i övrigt vill framföra här i dag och som jag uppskattar mycket. På den här punkten har ni alltså svårt med den seriösa argumentationen. Jag ställde en fråga, i första hand till moderaterna och centern: Hur blir det nu med splittringen, om det skulle bli en borgerlig majoritet efter höstens val? Kräver ni att skattereformen rivs upp, eller kräver ni det inte? Bo Lundgren undvek naturligtvis att svara på den frågan. Görel Thurdin svarade svä vande att givetvis skall man arbeta för att ändra. Det må vara, men jag får inget svar på min fråga i dag. Jag hoppas att svaret kommer någon annan gång, för frågan kommer att upprepas, det kan ni vara säkra på. Att reformen rivs upp — är det ett villkor för att ni skall sätta er i en regering, eller är ni beredda att överge era egna förslag och acceptera den reform som inom kort kommer att beslutas och som vid det tillfället kommer att vara i kraft? Oavsett vad som gäller, tror jag att svaret är oerhört intressant för väljarna. De kommer att få många tillfällen att ta del av era synpunkter i den frågan, och då räcker det inte med halvkvädna visor. Än mindre räcker det med att - som Bo Lundgren - tiga sig förbi den frågan. Jag frågade också Bo Lundgren vad han kunde åberopa som positivt i skattesammanhang från den borgerliga regeringsperioden. Det enda jag fick höra var att man halverade höjningen av arbetsgivaravgifterna. Ja, det är mycket imponerande, och jag skall lägga det på minnet som ett monument över borgerlig skattepolitik under sex år. För övrigt är det påstående som Bo Lundgren gjorde, att skattetrycket sänktes, inte korrekt. Jag läser här ur min gamla broschyr från 1982 — en utmärkt skrift, om jag får säga det själv, som heter När moderaterna höjde skatten. Det framgår där att skattekvoten 1976, vid regimskiftet, var 48,5 96. År 1981, när moderaterna lämnade regeringen, var skattekvoten 51,1 90. Det var alltså en höjd skattekvot — inte en sänkt, som Bo Lundgren sade. Jag vill också dementera de beskyllningar som här av Bo Lundgren riktas mot olika personer. Finansministern sade aldrig i debatten i går att moderaternas förslag ledde till 47 miljarder i underskott. Han angav ett intervall, 45—50 miljarder, och det är för övrigt en bedömning som jag instämmer i. Det var ett belopp som inte heller enbart hänförde sig till skattereformen, utan det var det samlade resultatet av moderaternas ekonomiska politik. Där finns också saker som ligger utanför skattereformen. Denna bedömning står sig, och jag ser ingen anledning till att finansministern skulle behöva ta tillbaka någonting. Detsamma gäller faktiskt Lars Hedfors. Jag hörde själv hur han i debatten för en stund sedan nämnde beloppet 40 miljarder kronor. Då var felräkningen redan exkluderad. Trots alla ivriga försök som ni nu har gjort, i kontakter med finansdepartementets tjänstemän, har ni inte kunnat påvisa felaktigheter på någon annan punkt. Och det är faktiskt ingen bra argumentation att bara för att det har upptäckts eft fel — som vi öppet medger — insinuera att ”då är väl allt annat också fel”. Upp till bevis! Hittar ni några bevis, ta då fram dem! Men halvkvädna visor och allmänna påståenden duger inte. Jag vill ge ett råd till Bo Lundgren, som väl känner många av de här experterna på finansdepartementet: Förtala inte dem! De är utomordentligt kompetenta personer med mycket hög integritet. Om ni skall rikta kritik, så gör det mot mig eller mot regeringens övriga företrädare. Men häng inte ut tjänstemännen, som gör ett utomordentligt gott arbete. Jag tror att de i kompetens kan mäta sig med, kanske t.o.m. överträffa, de små blå män som räknar fram moderaternas skattealternativ. Slutligen vill jag säga att det har varit hårda ord — att vi mött hård kritik och ifrågasättande av skattereformen på viktiga områden. Nu står den ändå nära sitt genomförande. Och jag har en känsla av att det bakom all denna hårda kritik egentligen på vissa håll finns en tillfredsställelse över att den här skattereformen ändå genomförs. Många av er är ganska nöjda med att det blir en sådan här skattereform. Ni skulle för allt i världen inte vilja se den ogjord. Men ni kan inte låta bli att skära pipor i vassen, ni kan inte låta bli att stryka särintressena medhårs. Ni kan inte låta bli att angripa allt det som är otrevligt i reformen, nämligen finansieringen. Ingen kritik riktas mot 100 miljarder i skattesänkningar. Men när det skall finansieras, då vill man inte vara med, utan då skall allsköns grupper undantas. Då får man t.o.m. höra att utlandet skall vara med och betala en del av våra skattereformer, hur nu det skall gå till. Hur det än må vara med den saken, den här reformen kommer att genomföras. Det kanske rent av är så att om några år kommer ni litet till mans från olika partier att säga att det var ni som var inspiratörer, att det egentligen var ni som låg bakom reformen. Det får vi väl leva med, men vi kan ändå i dag konstatera att reformen genomfördes av socialdemokraterna och folkpartiet under hårt motstånd från andra håll. Nu är reformen färdig att genomföras, och jag måste säga att jag känner personligen en stor tillfredsställelse över att vi är i den situationen.

Herr talman! Av en tidigare talare fick vi höra att vi på ett destruktivt sätt har desinformerat om skattereformen. Det är litet konstigt uttryckt, för om man tolkar det formellt så har den dubbla negationen ju en upphävande betydelse. Egentligen sägs det då att vi har på ett konstruktivt sätt informerat om skattereformen, och det tycker jag onekligen att vi har gjort. Jag skall ta upp två aspekter, så att vi inte skall hålla på alltför länge i dag, nämligen hur skattereformen slår dels för småföretagen, dels för pensionärerna. Småföretagens stora betydelse för vårt lands ekonomi kan inte nog betonas. Alla vet att deras utvecklingsmöjligheter är av avgörande betydelse för hela den svenska ekonomin. Mer än hälften av alla anställda arbetar i småföretag, om man då menar företag med mindre än 200 anställda, och det blir faktiskt 1,1 miljon. Det är då självklart att beskattningens utformning kommer att vara utomordentligt viktig för småföretagarna. De har också följt debatten mycket ingående och även kommit med konstruktiva förslag. Den samlade effekten av olika skatter för en företagare är ofta extremt hög. Dubbelbeskattning av bolagsvinster i kombination med höga marginalskatter, förmögenhetsskatten och reavinstbeskattningen gör att det krävs mycket höga vinster för att man skall få en positiv avkastning efter skatt. Detta har självfallet en mycket negativ inverkan på egenföretagande och även entreprenörskap. Dessa problem löses ju inte genom att skattebördan flyttas på olika sätt mellan olika grupper och mellan olika typer av skatter. Enda möjligheten är att sänka skattetrycket, det visar inte minst problemen för nyföretagande i glesbygden. De som bor och verkar på landsbygden har jämförelsevis låga inkomster och får sämre utbyte av marginalskattesänkningarna, men de kommer att vara med om att betala inkomstskattesänkningarna genom att dessa förenas med höjningar eller utvidgningar av andra, framför allt indirekta, skatter. För att stimulera nyföretagande i glesbygd har vi bl.a. yrkat på rätt till kvittning av olika inkomstslag och förvärvskällor, särskilda reserveringsmöjligheter för mindre, nystartade företag och givetvis också slopad beskattning av arbetande kapital i företagen. Dessa åtgärder skulle avsevärt förbättra förutsättningarna för nyföretagande och entreprenörskap, inte minst vad gäller det för landsbygden så viktiga deltidsjordbruket. Därför yrkar vi naturligtvis avslag på förslaget om beskattning av investmentföretag och aktiefonder och att regeringen i stället får i uppdrag att lägga fram ett nytt förslag i enlighet med utredningsförslaget, där ju nu skattefriheten när det gäller allemansfonder slopas, räntor och utdelningar från aktiesparfonder blir skattepliktiga och schablonintäkten differentieras. Det är viktigt att egenföretagare får goda möjligheter till avsättning till den lönebaserade reserven, den s.k. L-SURV-en. Vi föreslår därför att egenföretagares egen inkomst också skall ingå i underlaget för egenföretagarens avsättning till L-SURV — en teknisk term som tidigare har uttytts här i kammaren. Propositionen, som utskottsmajoriteten i nästan alla delar följer, innehåller ett förslag om att enskilda näringsidkare skall kunna få använda s.k. K SURV och detta kopplat endast till en ordning med s.k. räntefördelning. Om underlaget till K-SURV är negativt, skall sålunda ett belopp motsvarande underlaget multiplicerat med statslåneräntan redovisas som intäkt av näringsverksamhet och som avdrag i inkomstslaget kapital. Vi yrkar avslag på detta förslag. Det är också mycket komplicerat, och sannolikt medför det ökade svårigheter för både skattskyldiga och skattemyndigheterna. Utskottsmajoriteten nöjer sig tyvärr med att blott uttrycka förhoppningen att regeringen följer utvecklingen och vidtar de åtgärder som behövs. Men en av de stora poängerna med skatteomläggningen skulle ju vara att så mycket som möjligt av alla regler och bestämmelser skulle förenklas. Vi vill också ha kvar rätten till brutet räkenskapsår för enskilda näringsidkare, dödsbon och juridiska personer som förvaltar samfällighet. De uppvaktningar som utskottet bestods med med anledning av förslaget om avskaffad rätt till brutet räkenskapsår var enligt min uppfattning utomordentligt övertygande. Det är uppenbart att det genom den nya ordningen kommer att ske en mycket kraftig ökning av arbetet vid bokföringsbyråer och revisionsfirmor, och även för skattemyndigheterna leder förslaget till stora olägenheter. Nu säger utskottsmajoriteten att det finns möjlighet att fördela arbetet över en något längre tidsperiod och att regeringen ämnar föreslå en förlängning av tiden för avlämnande av deklaration, så att sluttidpunkten flyttas till den 15 juni. Då är ju frågan varför man egentligen ändrar den här bestämmelsen. Ett av socialdemokraternas motiv för skatteomläggningen har ju varit att eftersträva en förskjutning av skatteuttaget mot hårdare beskattning av vad man kallar kapital. Denna benämning är emellertid inte något annat än en beskrivning av hushållens tillgångar i form av egna bostäder, pensionssparande, aktiesparande och småföretagande. Den föreslagna skärpningen av den s.k. kapitalbeskattningen är således en klar belastning för boende, för pensionssparande, för aktiesparande och för företagssparande. Självklart kommer slopandet av rätten att kvitta underskott i nystartad rörelse mot exempelvis inkomst av tjänst att öka kostnaderna och riskerna vid startande av nya företag. Genom den skärpta kapitalvinstbeskattningen minskar samtidigt utbytet av ett lyckat risktagande. Skärpningen av kapitalbeskattningen kan mycket väl leda till att kapitalet som produktionsfaktor söker sig till utlandet med dess betydligt lägre beskattning. Herr talman! Jag kan inte på den tid jag preliminärt angett ta upp alla våra invändningar mot regeringens förslag till ändringar av företagens beskattning. Jag får därför som alla andra i den här debatten begränsa mig. De förändringar som föreslås beträffande företagens möjligheter att göra avsättningar till reserver är mindre gynnsamma för småföretag än för storföretag. Här har ju t.o.m. vänsterpartiets representant talat sig varm för småföretagen. Vi anser därför att det bör införas ett system med s.k. mini SURV för små nystartade företag. I det sammanhanget kan det vara värt att nämna att vi moderater är ensamma om att förorda att aktier i utländska dotterbolag skall få medräknas i underlagen för s.k. K-SURV till 80 96. Det kom ju mycket allvarliga invändningar mot det liggande förslaget från industrihåll. Vad gäller värderingar av lager yrkar vi att lager alternativt skall få värderas till 95 20 av det totala anskaffningsvärdet, vilket för övrigt överensstämmer med utredningsförslagets alternativregel. Den innebär nämligen att man medger ett schablonmässigt inkuransavdrag på 5 20. Nyvärdesavskrivning anser vi också bör finnas som en möjlighet, och där tror vi att utskottsmajoriteten överdriver mycket starkt faran för icke önskvärda inlåsningseffekter. Jag vill än en gång betona i det här avsnittet att det är viktigt att vi får en beskattning som främjar och inte hämmar företagen i vårt land. Det är värt att nämna att ett ökat nyföretagande har störst betydelse i de delar av landet som hittills har utvecklats långsammast. Därför kommer vi att arbeta vidare på de förbättringar i beskattningen av företagande som är absolut nödvändiga för att garantera en fortsatt ekonomisk utveckling i vårt land. En del pensionärer är företagare, men de flesta har väl dragit sig tillbaka från en förhoppningsvis givande insats i samhället. Vi har lyssnat vid olika utfrågningar och på de uppvaktningar som utskottet haft den äran att bestås med. Mycket intressant var att höra hur kritiska pensionärernas talesmän var, framför allt mot den uteblivna kompensationen för den höjning av konsumentpriserna som den indirekta beskattningen medför. Detta har inte utskottsmajoriteten velat lyssna på. Vi ställer givetvis upp och anser att pensionärerna skall ha full kompensation. PRO säger att de flesta pensionärer får en standardförsämring. Deras ord förande, Lars Sandberg sade vid ett anförande i Stockholm den 7 maj: ”Det är inte konstigt att tilltron till politiker naggas i kanten, när löften om värdesäkring överges.” Detta upprepades även inför oss. Här i Stockholm hade man ordnat med ett stort protestmöte, som samlat mer än 1 000 pensionärer framför Kungsträdgårdens då nyutspruckna syrenbuskar. Pensionärerna kommer i strykklass, fortsatte Lars Sandberg. Andra grupper kan förhandla sig till kompensationer för prisökningar. Den möjligheten har inte pensionärerna. Moderata samlingspartiet motsätter sig bestämt att man upplöser sambandet mellan konsumentprisindex och basbelopp. Vi anser det mycket angeläget att pensionärer och även andra grupper skall känna sig säkra på att statsmakterna håller sina tidigare givna löften att kompensera dessa grupper för eventuella prisökningar, oavsett hur dessa prisökningar uppstått. Sveriges pensionärsförbunds ordförande, Nils Carlshamre påpekar att en manipulation med basbeloppet även rent tekniskt sett är en mycket tvivelaktig metod. Den kan jämföras med att om man vill sy en ny kostym och tyget inte räcker till, man då klipper av några centimeter från måttbandet i stället för att skaffa mer tyg. Vissa förbättringar för pensionärerna har genomförts. Förra hösten beslöt riksdagen att kommunalt bostadstillägg till folkpensionärer inte skulle avtrappas till följd av inkomst av tjänst. Det beslutet innebär ändå att marginaleffekterna på inkomst av förvärvsarbete minskade med drygt 30 procentenheter — från de tidigare helt orimliga nivåerna på över 90 760. Men man ligger ändå kvar på 60—65 96 för dessa förvärvsarbetande pensionärer. Syftet med förändringen var att möjliggöra för pensionärerna att fortsätta att arbeta även efter inträdd pensionsålder. Om vi verkligen vill stimulera pensionärer till förvärvsarbete bör marginaleffekten av skatter och avgifter inte överstiga vad som gäller för andra inkomsttagare. Därvidlag vill vi likställa pensionärer med övriga inkomsttagare. Den uteblivna kompensationen för prisökningar till följd av höjda indirekta skatter betyder att basbeloppet 1991 kommer att bli ca 3 96 lägre än vad det borde vara. 1992 och följande år blir basbeloppet hela 6,5 96 lägre än vad som följer av inflationen. För att kompensera de sämst ställda pensionärerna avser man att höja pensionstillskotten. Men alla vet att de föreslagna höjningarna inte är tillräckliga. För den s.k. minimipensionären uppstår en försämring av pensionen med ca 1 350 kr. från år 1992. Det är en oundviklig följd av att den extra inflationen på ca 6,5 90 under dessa båda år inte räknas med i kompensationsunderlaget. Det är ett resultat av skatteuppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Många kommuner har inte råd att räkna upp det kommunala bostadstilllägget så att full kompensation erhålls för de kraftigt höjda boendekostnaderna. Också det är en följd av skatteuppgörelsen. Vi moderater motsätter oss mycket bestämt att de sämst ställda pensionärerna skall få det ännu sämre. Vill inte socialdemokraterna ställa upp på detta? Beträffande den s.k. engångsskatten på pensionssparande, som genomdrevs för tre år sedan, så lovade den dåvarande finansministern att denna skatt skulle bli en engångsföreteelse. Nu blir det i stället en ”engångsskatt” Prot. 1989/90:140 som tas ut varje år! Så lätt manipulerar man ett givet löfte. 13 juni 1990 Redan förslaget om avkastningsskatt på pensionssparande är vilsele dande, nämligen genom själva benämningen: Skatt på försäkringsbolagens Så ormerad in pensionsfonder. omstoch företagsbeskattning Försäkringsbolagen utpekas därmed som skattskyldiga. Men det är inte mer korrekt än att säga att handeln betalar momsen på dagligvaror. All pensionsförsäkring är, som bekant s.k. ömsesidig försäkring. Det innebär att hela avkastningen på kapitalet skall tillföras försäkringstagarna. Alltså blir det försäkringstagarna/pensionärerna som till sista kronan får betala hela avkastningsskatten och inte alls försäkringsbolagen. Avkastningsskatten drabbar också retroaktivt. Många försäkringstagare/- pensionärer som tecknat försäkringar och då utgått ifrån en viss beräknad återbäring får ju se hur denna kalkyl nu förändras i efterhand till följd av denna permanenta engångsskatt. Vi motsätter oss därför självklart förslaget om en särskild avkastningsskatt på pensionsmedel. Det kan omöjligen främja ett ökat sparande och kommer följaktligen att verka negativt från samhällsekonomisk synpunkt. Vi är också lika negativa emot planerna på en löneskatt på pensionsavsättningar. Däremot är vi givetvis positiva till allt som främjar arbete och sparande. För att underlätta voteringarna, herr talman, ställer jag till slut inga yrkanden.

Herr talman! Målen för centerpartiets skattepolitik är följande: För det första skatt efter bärkraft. För det andra att stimulera arbete och företagande. För det tredje ökat sparande och decentraliserat ägande. För det fjärde regional balans. För det femte sänkt total skattekvot. Centerns förslag till skattereform står i överensstämmelse med dessa mål. Det är vidare viktigt att skattereformen inte står i strid med målen för t.ex. energi-, miljöeller trafikpolitiken. Centerns förslag till skattereform står i överensstämmelse också med dessa mål. Om det är möjligt att åstadkomma uttag av skatt efter bärkraft är det nödvändigt att finansieringen får en fördelningspolitisk profil som gör det möjligt att uppnå detta mål. Centerförslaget till reform uppfyller detta mål, medan det socialdemokratiska och folkpartistiska förslaget har betydande brister i detta hänseende. Detta förhållande har föranlett förre statssekreteraren i finansdepartementet att ila i väg för att med stora överdrifter söka bevisa det motsatta förhållandet. Det hedrar Bengt Westerberg att han i gårdagens debatt tog avstånd från Erik Åsbrinks beräkningar. Jag utgår ifrån att också utskottets folkpartister gör detta. I dag har för övrigt Erik Åsbrink själv delvis retirerat. Men jag vill ändå ställa frågan till Anita Johansson vilken upp fattning hon och hennes utskottskamrater har i denna fråga. Jag tycker att 79 det känns trösterikt att i detta spörsmål sanningen kommer att visa sig i medborgarnas plånböcker, oavsett mer eller mindre välgrundade beräkningar. De propositioner som i dag behandlas är resultatet av en överenskommelse mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Det har i hög grad präglat utskottsarbetet i dessa frågor. Görel Thurdin har tidigare utvecklat hur arbetet i utskottet tillgått. Personligen har jag — såsom varande i första hand resultatpolitiker — upplevt utskottshanteringen som djupt otillfredsställande. Vid försök till seriös diskussion i olika sakfrågor har det varit som att sparka på cement. Man behöver under sådana förutsättningar inte sparka särskilt länge innan smärtan gör att man avstår, även om man har goda ambitioner. De förändringar som trots allt åstadkommits är var och en för sig viktiga men ter sig i helhetsperspektivet som ytterligt marginella. I det betänkande som vi nu diskuterar rör det sig om lindrigare beskattning av barnpension, och förslagen om återinförd beskattning av inkomster på bär, svamp och kottar samt på förmånsvärdet av vedbrand har undanröjts. Centerpartiet har föreslagit förändringar i propositionens förslag på dessa punkter och välkomnar självfallet besluten i dessa delar. Lindrigare barnpension har vi krävt under en följd av år. Småttigheten att beskatta inkomster av bär, svamp och kottar samt förmånsvärdet av vedbrand faller dessutom på sin egen orimlighet. I helhetsperspektivet är det alltså ytterst marginella förändringar som åstadkommits under utskottsbehandlingen. Däremot är betänkandet förhållandevis rikt på brasklappar från majoriteten. Vi kan på åtskilliga punkter i betänkandet läsa att ”erforderliga åtgärder skall vidtas om icke avsedda effekter uppstår”. I flera fall kan dessa ”icke avsedda effekter” förutses redan nu. Det rimliga hade givetvis varit att inte nu först åstadkomma först felaktigheter för att sedan tvingas rätta till dessa. Ett sådant exempel förtjänar att särskilt omnämnas. Det gäller behandlingen av idrottsrörelsen och andra ideella organisationer. Dessa drabbas som bekant av väsentligt ökade kostnader främst till följd av införande av moms på persontransporter och höjningen av momsen på serveringsoch övernattningstjänster. Jag vill för tydlighets skull säga att dessa organisationer inte kan se fram mot de marginalskattesänkningar som vi som enskilda individer kan räkna med. Organisationerna drabbas också av ökad byråkrati och krav på uppgiftslämnande till skattemyndigheterna. Om detta säger utskottsmajoriteten: ”Skulle det vid en sådan genomgång visa sig att icke avsedda effekter uppkommer bör självfallet motverkande åtgärder vidtas. Dessa bör, som framhålls i propositionen, redovisas senast i budgetpropositionen 1991.” Jag upprepar årtalet: 1991! Är det inte ganska fantastiskt att det när budgetpropositionen för nästa år skall skrivas någon gång i höst, dvs. före ikraftträdandet av reformen, skulle vara möjligt att bättre än i dag avläsa effekterna av den ännu icke genomförda reformen! Jag hade väntat mig att som meddebattörer finna Kjell och Anita Johansson, och jag hade tänkt att be såväl herr som fru Johansson kommentera denna inkonsekvens. Jag tycker att det låter lika rart och gulligt som det varit i utskottsarbetet i vissa hänseenden. Nu ber jag i stället herr Olsson och fru Johansson att kommentera den här inkonsekvensen. I avvaktan på svaret ter det sig troligt att även majoriteten redan nu inser = Prot. 1989/90:140 vad som kommer att hända men att man av prestigeskäl inte har kunnat = 13 juni 1990 förmå sig att ändra i propositionsförslaget och ansluta sig till bl.a. centerpartiets kritik på denna punkt. De ideella organisationerna är att beklaga på grund av denna senfärdighet. Det är just de ideella organisationerna som får bära bördan av den ryckighet som därmed uppstår. Herr talman! Jag har tidigare berört centerns framgång när det gäller beskattningen av barnpensioner. Beskattningen av pensionärer i allmänhet vållar i dagens system betydande krångel såväl för pensionärerna som för skattemyndigheterna. Det har sin grund i de starkt orättvisa skillnaderna i pension mellan dem som har de lägsta och dem som har de högsta pensionerna. I dag är det högsta pensionsbeloppet i det samhälleliga pensionssystemet cirka fem gånger högre än det lägsta pensionsbeloppet inom samma system. Denna orättvisa har skattesystemet nödtorftigt måst reparera. Majoritetens beslut innebär att dagens krångliga system bibehålls. Vi i centerpartiet anser att problem skall angripas vid källan. Det gäller t.ex. miljöproblem lika väl som det nu berörda problemet. Jag har tidigare påvisat att problemet ligger i pensionssystemet och inte i skattesystemet. Det är därför logiskt att vi föreslår inrättandet av en grundpension på en nivå som gör det möjligt att denna beskattas på samma sätt som inkomster av tjänst. Det har inte gått att nå enighet om detta i utskottet, inte ännu! Majoriteten säger dock: ”Utskottet vill inte utesluta att man på sikt kan undvara de särskilda reglerna för pensionärerna genom att utforma grundpensionen och pensionstillskotten på ett annat sätt.” Jag är övertygad om att så kommer att bli fallet. När så sker, har ytterligare ett gammalt centerkrav gått i uppfyllelse. Den här reformen innebär att det sker en ordentlig upprensning bland för närvarande skattefria förmåner, t.ex. lunchsubventioner och räntefria lån. Centern har väsentligen medverkat i denna utveckling. Vi har emellertid av flera skäl inte kunnat medverka till att också belägga t.ex. lunchsubventioner med arbetsgivaravgifter eller att göra dem pensionsgrundande. Jag skall återkomma till varför. Under utredningsskedet inför reformen betraktade de nuvarande majoritetspartierna också avdragen för resa till och från arbetet som ett slags skattefri förmån, och de ville också avskaffa dessa avdrag. Under starkt opinionstryck tog de senare sitt förnuft till fånga och bibehöll reseavdragen. Genom ökade kostnader för bilresor, främst till följd av införande av moms på energi, har emellertid värdet av dessa reseavdrag minskat väsentligt. Det är bakgrunden till att vi ansett det nödvändigt att kräva att såväl reseavdragen som avdragen för bil i tjänsten skall höjas. Det är dessutom en absolut förutsättning för en regional utveckling i den riktning som vi förespråkar, att reseavdraget medges på en realistisk nivå för dem som inte har tillgång till kollektiva färdmedel. De nu berörda företeelserna, och några till, kommer att innebära att åtskilliga löntagare får högre nettolön vid hemmavaro än vid närvaro på sitt arbete. Vilka lockelser detta kommer att innebära att t.ex. utnyttja sjukförsäkringssystemet är lätt att inse. Jag anser mig på goda grunder kunna anta 81 att också detta problem i framtiden kan behöva ”den särskilda uppmärksamhet och de framtida åtgärder” som betänkandet i övrigt innehåller så mycket av. Herr talman! Kapitalbeskattningen undergår genom den här reformen fundamentala förändringar. Också på detta avsnitt har centerpartiet huvudsakligen ställt upp på förändringarna. Det finns dock betydelsefulla undantag. Ett sådant undantag är förslaget att slopa det nuvarande sparavdraget. Vi föreslår att sparavdraget bibehålls, men att det, med hänsyn till den lägre skattesatsen för kapitalbeskattning, ligger på en lägre nivå än tidigare, dvs. 1 000 kr. Ett bibehållet sparavdrag är viktigt för att bl.a. stimulera ungdomar till nysparande och för att försvara värdet av pensionärers och andra småsparares besparingar. I sin argumentation för avslag på vårt krav erinrar majoriteten i betänkandet om att räntebelopp under 100 kr. från en och samma låntagare är undantagna från skatteplikt. Majoriteten säger vidare att ”man kan ha närmare 500 kr. i ränta från olika banker utan att skatteplikt uppstår”. Ja, det är sant. Det är t.o.m. sant att man kan ha nästan lika många hundralappar som man kan hitta lånemottagare. Man kan alltså med denna metod skaffa sig ett sparavdrag på ett hyggligt belopp. Jag skulle vilja fråga både herr Olsson och fru Johansson — och för övrigt också er andra som på denna punkt ingår i majoriteten — om det verkligen är den metod som ni rekommenderar. Vore det inte mera rationellt att ge ett sparavdrag på samma belopp för sparande i en enda bank i stället för i ett stort antal? Det kan väl inte vara så — för att något ironisera över detta förhållande — att detta, herr Olsson och fru Johansson, är förklaringen till våra olika bedömningar när det gäller de dynamiska effekterna? Ett annat undantag är reavinstbeskattningen av bostadsfastigheter. Vi anser att det även i fortsättningen bör finnas möjlighet till uppskov med reavinstbeskattningen för dem som av medicinska skäl, av åldersskäl eller beroende på olika former av handikapp tvingas byta bostad. Vi anser också att man vid beräkning av reavinstens storlek skall beakta s.k. värdehöjande reparationer under den senaste tioårsperioden i stället för under den senaste femårsperioden, som majoriteten anser. Boendekostnaderna ökar dramatiskt som en följd av skattereformen. Det sker framför allt genom höjningen av momsen inom fastighetsområdet men också bl.a. genom höjningen av fastighetsskatten. Höjningen av momsen berörs i nästa betänkande. Vi anser att fastighetsskatteuttaget bör justeras nedåt i förhållande till propositionens förslag. Vi anser det dessutom nödvändigt att stimulera nyproduktion av bostäder, som får en knäck genom den här skattereformens finansiering, genom att befria nyproducerade bostäder från fastighetsskatt de första fem åren för att därefter halvera den de därpå följande fem åren. Vi har också i en motion pekat på det otillfredsställande förhållande som gäller fastigheter för permanentboende i för fritidsboende attraktiva områden. De permanentboende i dessa områden drabbas nämligen av orättvist hög fastighetsskatt som en följd av de upptrissade priserna på fritidshus i attraktiva lägen. Bostadsutskottet har i sitt yttrande ansett att regeringen bör framlägga förslag som mildrar denna orättvisa, men skatteutskottets majoritet går inte Prot. 1989/90:140 lika långt. Majoriteten i skatteutskottet anser — hör och häpna — att det ”med = 13 juni 1990 hänsyn till den uppmärksamhet som regeringen ägnar åt de ifrågavarande regionala problemen” inte finns någon anledning till åtgärd från riksdagens sida. Har Leif Olsson måhända förmärkt något av denna regeringens uppmärksamhet kring de ifrågavarande regionala problemen i sitt hemlän? Herr talman! Förmögenhetsbeskattningen omfattas inte av denna reform. I betänkandet behandlas ändå en rad motioner i detta ämne. I dagens läge skulle det vara fördelningspolitiskt stötande att slopa eller väsentligt lindra förmögenhetsbeskattningen. Det beror främst på att en stor del av dagens förmögenheter har uppkommit genom spekulation och genom utnyttjande av ett skattesystem som tillåtit uppbyggnad av förmögenheter med obeskattade eller lågbeskattade inkomster. Om det nya skattesystemet håller vad det lovar beträffande effektiv kapitalbeskattning skulle förmögenheter i princip uppkomma enbart som resultat av samhällsnyttigt sparande. Då kan också förmögenhetsskatten sänkas för att så småningom helt slopas. Vi är inte där ännu, men jag hoppas och förutser att vi kommer dithän. Redan nu bör emellertid förmögenhetsbeskattningen av i företag arbetande kapital slopas. Centern har nu tillsammans med moderater och folkpartister rest detta krav. Jag utgår från att vi till hösten får återkomma till detta spörsmål i anledning av en proposition från regeringen. På företagsbeskattningens område har det genom hela förberedelseskedet funnits en betydande samstämmighet om huvudlinjerna i förslaget. I centerpartiet anser vi emellertid att egenföretagarnas specifika problem både i förberedelsearbetet och i propositionen har ägnats för liten uppmärksamhet.

Det gäller också behovet av personliga investeringskonton i syfte att underlätta nystart av företag. I centerpartiet beklagar vi ockå att det inte visade sig vara möjligt att införa den s.k. särskilda redovisningsmetoden i samband med genomförandet av reformen i övrigt. Men vi tar fasta på löftet i såväl proposition som betänkande om att den skall införas. Vi kommer i varje fall att driva på i den riktningen. Det är av stort värde att vi i det svenska näringslivet ger möjligheter för olika företagsformer att verka utan konkurrensbegränsningar. Vi välkomnar den förbättring som inträffat på vägen mellan lagrådsremiss och proposition när det gäller avdragsrätt för ränta på insatser i ekonomiska föreningar. Det innebär ett tillmötesgående av ett centerkrav som restes redan på utredningsstadiet. Tyvärr innehåller propostionen alltjämt några i dessa hänseenden besvärande skönhetsfläckar.

Slutligen, herr talman, vill jag erinra om att det, hur vi än tvistar om vilka som vinner eller förlorar på resp. partiers förslag, til syvende og sidst är verkligheten som gör den slutliga bedömningen. Tyvärr är det ju så att endast ett alternativ kommer att prövas mot denna verklighet, nämligen s-fp-förslaget. Jag är helt övertygad om att de farhågor som vi framfört om de fördelningspolitiska effekterna av detta s-fp-förslag kommer att besannas. Jag vill redan nu uttrycka den förhoppningen att det i framtiden skall bli möjligt att bilda majoriteter som gör att framtida utvärderingar kan resultera i ändringsförslag i linje med våra förslag. Det kommer att behövas. Herr talman! För övrigt anser vi att skogsvårdsavgiften bör förgöras.

Herr talman! Till alla män som sysslar med ekonomi och skatter, och som nu har hastat vidare till viktigare arbetsuppgifter, och till alla kvinnor för vilkas räkning jag gör detta inlägg i skattedebatten: Jag skall ägna min taletid åt något som ingen hittills har berört i dag. Jag skall tala om skatteomläggningens konsekvenser för kvinnorna. Kvinnorna är skatteomläggningens förlorare. Kvinnorna utgör en majoritet av de lågavlönade. Dessutom har kvinnorna de tyngsta jobben och de sämsta arbetstiderna. De fördelningsstudier som hittills har genomförts — och då har jag inte läst den senaste som Erik Åsbrink talade om och som skall göra alla till vinnare — visar att låginkomsttagare i bästa fall får plus minus noll i utfall av skatteomläggningen. Många, däribland vänsterpartiet, menar att låginkomsttagarna, dvs. kvinnorna, kommer att få betala en stor del av de kraftiga skattesänkningarna för högoch medelinkomsttagarna som skatteomläggningen ändå innebär. Vi är mycket kritiska till att regeringen inte har tagit upp skatteomläggningens konsekvenser för kvinnorna. Det faktum att detta inte uppmärksammas i propositionen är anmärkningsvärt mot bakgrund av de jämställdhetsmål som regering och riksdag har slagit fast. I propositionen om jämställdhetspolitiken inför 90-talet fastslår man att den ekonomiska politikens roll för jämställdheten mellan kvinnor och män, liksom för fördelningen av ekonomiska resurser, måste uppmärksammas. Bland de åtgärder som då fastslogs var att fördelningen av ekonomiska resurser mellan könen skulle följas löpande och redovisas i budgetprocessen samt att statliga utredningar i ökad utsträckning skulle analysera sina förslag ur jämställdhetsperspektiv. Det har inte skett i skattepropositionerna. Inte någon av de fördelningsstudier som redovisats i propositionerna har tagit upp fördelningseffekter för kvinnor som grupp. Det visar på en bristande kunskap om att det finns strukturella skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor. Jag undrar om det är män som har gjort dessa studier. Vi lever i en värld där det är manliga värderingar som är norm och också styr villkoren för kvinnor. Om kvinnors värderingar hade varit lika mycket värda, hade de föregående talarna i debatten tagit upp kvinnoperspektivet. Om kvinnors värderingar hade varit lika mycket värda som männens hade det inte varit möjligt att lägga ner hundra miljarder kronor på att sänka marginalskatter. I stället hade t.ex. sex timmars arbetsdag kunnat genomföras. Satsningen på individuella löner är också ett bra exempel på att kvinnor systematiskt missgynnas. Det finns flera studier som visar att löneskillnaderna ökar mellan kvinnor och män och att kvinnorna förlorar på individuell lönesättning. Det får också till följd att löneskillnaderna och klasskillnaderna i samhället ökar totalt sett. Det är mycket illa att inte regeringens proposition redovisat några konsekvenser för kvinnorna av den här skatteomläggningen. Ännu värre är att utskottsmajoriteten inte med ett enda ord har kommenterat det förslag som vänsterpartiet har lagt fram om en utvärdering av skatteomläggningens konsekvenser för kvinnorna. En av skatteomläggningens konsekvenser blir ökade kostnader för kommuner och landsting. Vänsterpartiet har kritiserat att man i skatteomläggningen inte har tagit upp kommunernas ekonomi, eftersom det är den proportionella kommunaloch landstingsskatten som är mest betungande för lågoch medelinkomsttagare. Detta kommer också att drabba kvinnorna hårdare än män, men det har inte berörts i propositionen. Med det föreslagna skattestoppet för kommuner och landsting, tillsammans med kravet att staten skall dra in de ökade intäkter som skatteomläggningen ger kommunerna, riskeras stora nedskärningar inom den offentliga sektorn. Där finns 80 96 av de förvärvsarbetande kvinnorna. Detta sker samtidigt som vi vet att behoven av äldreomsorg kommer att öka och att barnomsorgsmålet om full behovstäckning inte kommer att uppnås. Inte heller detta har regeringen tagit upp i propositionerna. En av skatteomläggningens målsättningar har varit att det skall löna sig att arbeta mer. I propositionen har man också räknat med dynamiska effekter, dels genom att godta RINKs bedömning av en produktionsökning, dels genom att beräkna att de dynamiska effekterna skall ge en budgetförstärkning på 5 miljarder kronor. Långtidsutredningen tvivlar på att skatteomläggningen kommer att få dessa konsekvenser. En grupp som teoretiskt sett skulle kunna öka sina inkomster genom att arbeta mer är kvinnorna, eftersom det är de som arbetar deltid i dag. Det visar sig också, om man ser till statistiken, att det är kvinnornas ökade förvärvsarbete som har räddat hushållens köpkraft under 1980-talet. Men kommer kvinnorna att kunna arbeta mer? Med en offentlig sektor i ekonomisk kris, kommunalt skattestopp, uppskjuten utbyggnad av föräldraförsäkringen och brist på barnomsorg; vem tror på allvar att kvinnorna då får en möjlighet att arbeta mer? Det kanske i stället blir männen, som vanligen har de högre lönerna, som ökar sin arbetstid, och kvinnorna får återgå till hemarbete. Det är något som också långtidsutredningen befarar. Det skulle leda till att arbetsdelningen mellan könen förstärks och jämställdheten mellan kvinnor och män minskar, tvärtemot jämställdhetsmålen. Vi har i en reservation till betänkandet krävt, att i den utvärdering som skall göras av skatteomläggningen, skall ingå en särskild redovisning av konsekvenserna för kvinnor. Yrkandet har bakats in i vår huvudreservation, vilket är olyckligt, eftersom det då inte går att yrka bifall bara till den delen. Men jag hoppas att jag ändå får en kommentar till den i mitt tycke nonchalanta behandlingen i utskottstexten av vårt yrkande. Jag hoppas att jag i stället får ett positivt svar när det gäller hur dessa fördelningsstudier skall bedrivas från utskottsmajoritetens företrädare här i kammaren.

Herr talman! Vi fick under förmiddagen höra att den skatteomläggning som vi skall besluta om kommer att märkas av varenda svensk, bl.a. genom att i stort sett alla får ökad köpkraft. Vi fick av herr Hedfors höra lugnande försäkringar om att de som han kallar de svagaste grupperna inte skulle få det så dåligt. Han lugnade med att kapitalbeskattningen skulle skärpas så att orättvisorna inte skulle bli så stora. Kapitalbeskattningen skulle öka kraftigt och avdragsmöjligheterna beskäras. Men jag är fortfarande rädd att de svagaste grupperna kommer att få svårt att öka sin köpkraft utan att lönearbeta mer. Det kommer att visa sig att Stig Malm hade rätt när han sade att det nog är kvinnor och deltidsarbetande som kommer att utgöra den dynamiska effekten. Herr talman! Vi i miljöpartiet förstår inte hur man år 1990 fortfarande kan vara stolt över att varenda svensk får ökad köpkraft och alltså kan konsumera mer. Samtidigt anser regeringspartiet och dess blå broderparti att vi inte har råd att satsa rejält på att lösa miljöproblemen. Man talar om bytesbalansen med utlandet och är rädd för att det skall bli för stort underskott och att detta innebär en risk för ett minskat ekonomiskt självbestämmande. Man talar om budgetunderskottet som ett tecken på obalans. Visst skall vi i Sverige undvika att skuldsätta oss utomlands, och visst kan ett ökande budgetunderskott vara ett allvarligt tecken på ekonomisk misshushållning. Men när hörde vi talas om det ekologiska bytesunderskottet och det gröna budgetunderskottet som bara växer? I dagens Sverige roffar och tar man av naturens resurser och lämnar tillbaka utsläpp och avfall. Det betyder att vi förbrukar naturens kapital och lämnar mindre efter oss åt kommande generationer. Det betyder också att naturens produktionsoch reningssystem blir överbelastat och förgiftat och att bärkraften minskar ännu snabbare. Förr försökte människor hushålla, spara och lägga undan arv till sina barn. Nu lever många så att de lämnar skulder efter sig och så att hela samhället lämnar skulder efter sig, skulder till naturen och till kommande generationer och till nutidens människor i andra länder. Herr talman! Vår välfärd bygger på en alltmer urholkad grund. Det har i alla fall byggts upp en välfärd, och det har skett genom hårt målmedvetet arbete av dem som försörjer oss med livsmedel och av dem som arbetar i små och stora företag. Men det har även skett av dem som utför oavlönat arbete för sig själva och sina närmaste framför allt i hemmen. Många av de stora företagsägarna ägnar sig alltmer åt s.k. kapitalförvaltning, dvs. att få pengarna att föröka sig och växa på vilket sätt som helst. Det gamla skattesystemet fungerade dåligt när det gäller att beskatta denna icke produktiva verksamhet. Det gamla skattesystemet beskattade i verkligheten de små företagen hårdare än de stora och uppmuntrade inte produktion jämfört med kapitalvinster. Det skattesystem som snart skall röstas igenom av de nya bundsförvanterna, det nya politiska blocket, av en del kallat för betongpartierna, missgynnar också konsekvent de små företagen jämfört med de stora företagen. Systemet ger de små företagen sämre förutsättningar än de stora. Detta har vi beskrivit i reservation 102 i betänkandet. Vi tycker att regeringen skall lägga fram ett förslag som är på olika sätt rättvisare ur de små företagens synvinkel och där folk lättare förstår hur skattesystemet fungerar och hur reglerna verkar. Det är mycket i skattesystemet som är bra, men det finns en hel del brister. Framför allt görs det en för liten satsning på att vända utvecklingen, så att vi i fortsättningen får ett samhälle som utvecklas inom naturens ramar. Miljöpartiet kräver att skattesystemet skall utformas så, att det gynnar en småskalig och decentraliserad samhällsstruktur. Det skall finnas goda möjligheter för enskilda människor att starta nya verksamheter och utveckla dem själva eller tillsammans med andra. Vi har lagt fram en rad förslag för att göra detta lättare. Låt oss börja med något som kan kallas för viktiga bisysslor. Vid lunchen i dag berättade Paul Ciszuk för mig — han är bl.a. biodlare — att en del av dem som har haft biodling som hobby, eller bisyssla, kommer att sluta nu när de inte längre kan slippa betala skatt på vad de tjänar på högst 15 bisamhällen. Detta är synd bl.a. för skördarna. De flitiga bina flyger, som vi har lärt oss i skolan, från blomma till blomma och medverkar till befruktningen och den naturliga tillväxten. Det kan öka skörden med så mycket som 20 96. Detta är ett jordnära exempel på att den regel som vi har föreslagit, dvs. att de första 10000 kr. som man tjänar på annat än i sin normala yrkesverksamhet skall vara skattefria, är samhällsnyttig. Nu blev det inte så denna gång, men vi får återkomma. En annan regel som miljöpartiet har föreslagit för att göra det lättare att starta och driva småföretag är att det skall vara möjligt att spara pengar för att kunna investera i eget företagande eller gemensamt med andra. Man skall kunna spara högst 25 26 av sin arbetsinkomst och debiteras en lägre skatt än vanligt på det. I det fallet gick det inte heller bra denna gång. Vi får återkomma. Det är viktigt att små företag har möjligheter att finansiera sin utveckling med egna överskott och med ökade insatser av ägarna. De små företagen borde därför ha rätt att göra avsättningar med, som vi har föreslagit, upp till 25 basbelopp. Det skulle vara särskilt värdefullt under de år som företagen byggs upp innan lönesumman eller det egna kapitalet har blivit särskilt stort och innan ”survarna” har fått tillräcklig effekt. Vi får återkomma till det också. Jag anser att systemet med nuvärdesavskrivning skall förverkligas så snart som möjligt. Det skulle göra det lättare för företag att göra långsiktiga satsningar på bl.a. en ny miljövänlig och resurssnål teknik och miljövänliga produkter. Det skulle också dämpa kraven på hög avkastning för att motverka den förväntade inflationen. Den särskilda redovisningsmetoden är ett annat led i detta att göra småföretagande lättare och mera livskraftigt. Detta har diskuterats under utredningsarbetet och skulle öppna nya möjligheter att bygga upp ett eget riskkapital. Vi förutsätter att regeringen kommer att lägga fram förslag till det. Vi hoppas att vi inte behöver återkomma på den punkten. Det kan ju också vara så att vi inte heller behöver göra det när det gäller nuvärdesavskrivningen. Regeringen har faktiskt lovat att ta itu med det. En viktig detalj är det brutna räkenskapsåret. Miljöpartiet anser att de nuvarande reglerna skall behållas som medger brutet räkenskapsår. Det verkar småaktigt att tvinga alla till att tillämpa kalenderår. Dessutom är det ett resursslöseri med alla dem som hjälper till med bokföring och redovisning. Vi vill till slut också uppmuntra småföretagande genom att reavinster vid försäljning av fåmansbolag skall kunna spridas över flera år i de fall där företaget byggts upp under flera års idogt arbete. Det är hårt att behöva skatta bort vinsten på en enda gång av ett arbete som man har ägnat så mycket tid. Slutligen några ord om skogsvårdsavgifterna. För närvarande är det mindre än en tredjedel av skogsvårdsavgifterna som går tillbaka till skogsbruket i någon form och avgiftsuttaget är relativt högt. Om skogsvårdsavgifterna skall vara kvar bör de tas ut vid avverkning i stället för på taxeringsvärdet. Pengarna skall användas på ett annat sätt än nu och knytas närmare till skogsbruket. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 70 och reservation 102. I övrigt ställer jag mig naturligtvis bakom de reservationer som Gösta Lyngå och jag har avlämnat när det gäller företagsbeskattningen.

Herr talman! I slutet av Krister Skånbergs anförande kom det fram en intressant nyhet beträffande synen på skogsvårdsavgifterna — de som för övrigt bör förgöras. Är detta Krister Skånbergs egna privata uppfattning eller delas den av någon ytterligare i miljöpartiet? Den uppfattningen har aldrig framförts i de överläggningar som har förts i skatteutskottet.
Herr talman! Om sanningen skall fram citerade jag ett särskilt yttrande. Det är mycket papper att läsa så här på slutet. Jag förstår att det kan ha varit svårt att följa med i allt som skrivs. Men det är faktiskt ett särskilt yttrande i betänkandet. Det går att läsa innantill där.

Herr talman! Den reformering av skattesystemet som vi i dag skall besluta om innebär att vi får ett enklare, mer likformigt, neutralt och framför allt rättvisare skattesystem. Under beredningen av denna reform har utskottet haft omfattande kontakter med myndigheter och organisationer. Utskottets ledamöter har också genom brev, telefonsamtal m.m. i stor omfattning haft kontakter med allmänheten, och inte minst genom den omfattande mötesverksamhet som åtminstone vi inom socialdemokratin har haft under året som gått. Att en så här omfattande reform leder till debatt och kritik ligger i sakens natur. Reformen kommer att påverka alla medborgare och all verksamhet i vårt samhälle. Olika intressen och intressegrupper vill naturligtvis att just deras synpunkter och förslag särskilt skall beaktas. En stor majoritet av svenska folket önskar en skattereform. Men visst finns det fortfarande enskilda och grupper som känner osäkerhet inför det nya. Vid utskottets utfrågning av löntagarorganisationerna gavs klara besked från LO, TCO och SACO att de var mycket positiva till skattereformen. Herr talman! Det är inte möjligt att nu gå igenom allt i den föreslagna reformen. Jag skall här endast uppehålla mig vid vissa inslag och hänvisar i Övrigt till utskottets betänkande. Genom en särskild utformning av grundavdraget kommer de med låga inkomster att få en skatterabatt. Den blir som störst ca 2 500 kr. per år i inkomstlägena 90 000-95 000 kr. Härigenom kommer marginalskatten för inkomsttagare med inkomster mellan 58 000 kr. och 90 000 kr. att bli 22-23 20. Denna föreslagna ordning, som tillkommit bl.a. efter påpekanden från Landsorganisationen, innebär en väsentlig fördelningspolitisk insats för dem med låga inkomster. Många deltidsarbetande kvinnor, Maggi Mikaelsson, har särskilt stor nytta just av denna utformning av grundavdraget. Det kommer att gynna bl.a. de kvinnor som arbetar deltid på Sahlgrenska sjukhuset. Schablonavdraget för tjänst föreslås bli höjt till 4 000 kr. Här har centerpartiet föreslagit att schablonavdraget skall sänkas till 2 000 kr. Rolf Kenneryd! Vid skatteutskottets utfrågning sade riksskatteverkets generaldirektör Lennart Nilsson bl.a. att en höjning av schablonavdraget var ”absolut nödvändig om inte möjligheten att använda den förenklade deklarationen skall urholkas helt”. Centerns förslag skulle utan tvivel motverka de förenklingssträvanden som inletts och som nu fullföljs genom skattereformen. Reformens finansiering föreslås därför ske genom basbreddningar inom inkomstbeskattningen, effektivare och framför allt skärpt kapitalbeskattning samt ökat uttag av indirekta skatter, inkl. miljöskatter på koldioxid och svavel. Basbreddningarna utgör grunden för reformens finansiering, men främjar också målen att åstadkomma ökad likformighet och neutralitet i behandlingen av olika inkomster och konsumtion. Det kan exempelvis påpekas att kapitalbeskattningen under senare år har inneburit en ”förlust” för statskassan på ca 5 miljarder kronor. Nu ändrar vi på detta. Nu kommer det att bli ett plus på 30 miljarder kronor, och det anser jag vara en god socialdemokratisk politik. Vi menar att den föreslagna finansieringen leder till ett bättre och rättvisare skattesystem. Förslagen till finansiering från moderaterna och centern motverkar i olika grad målen för skattereformen. Såväl centern som moderaterna skapar med sina förslag betydande budgetförsvagningar genom att man inte finansierar sina skattelättnader mer än till en del. Som jag ser det skulle särskilt moderaternas förslag på ett allvarligt sätt hota välfärden, och det, Hugo Hegeland, skulle drabba våra kära pensionärer. Både centerns och moderaternas förslag innebär, som vi här har hört hela dagen, fördelningspolitiskt negativa konsekvenser för låginkomsttagarna. Därför är det bra, Rolf Kenneryd, att vi har fått den här uträkningen som visar hur fördelningspolitiken påverkas av skattereformens olika effekter. I centerns fall skulle drygt 2 miljarder flyttas från lågtill höginkomsttagarna, och det är mycket pengar. I moderaternas fall handlar det om 9 miljarder kronor! Men det förvånar mig inte särskilt. Efter att ha arbetat med skattefrågor i elva år är jag ganska van vid att moderaternas förslag kraftigt gynnar höginkomsttagarna på bekostnad av låginkomsttagarna. Det är bara att konstatera att arbetare och lägre tjänstemän skulle förlora på både centerns och moderaternas förslag. Herr talman! Pensionärer utan eller med låg ATP betalar ingen skatt och får därför inga skattelättnader. Av dessa skäl höjs pensionstillskotten och det kommunala bostadstillägget. Förslagen om väsentligt höjd grundpension i syfte att ytterligare utjämna skillnader mellan pensionärer och löntagare skulle leda till en betydande ökning av kostnaderna för pensionerna. Det är, enligt utskottets mening, av bl.a. statsfinansiella skäl inte möjligt att nu genomföra sådana kostnadskrävande reformer. Utskottsmajoriteten vill dock inte utesluta att man på sikt kan utforma grundpensionen och pensionstillskotten på ett annat sätt. En särskild fråga gäller barnpensionerna. Utskottet har under ett antal år fått ta ställning till krav på översyn av dessa regler, i syfte att helt eller delvis undanta barnpensionerna från beskattning. Vi har hittills inom ramen för det tidigare skattesystemet haft stora betänkligheter mot detta. Med ett nytt skattesystem, där grundavdrag inte längre kommer att medges från kapitalinkomster och med enhetlig förhållandevis låg skattesats på tjänsteinkomster, har ett delvis nytt läge uppkommit. Utskottet föreslår därför att regeringen skyndsamt prövar denna fråga och återkommer med förslag om att helt eller delvis undanta barnpensionerna från beskattning. Skattereformen innebär att vi nu får endast tre inkomstslag, nämligen inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. En begränsning sker också av ränteavdragen. Kvittning av underskott mellan olika förvärvskällor innebär alltför stort utrymme för en icke önskvärd skatteplanering och strider därför mot grundprinciperna för skattereformen. Det bör därför inte tillåtas. Förlustutjämning bör ske genom att underskottet förs över till nästa år och ackumuleras i förvärvskällan. En viss kvittningsrätt mot inkomst av tjänst behålls för underskott av litterär, konstnärlig och liknande näringsverksamhet. Inkomst av hobbyverksamhet skall fr.o.m. 1991 redovisas som inkomst av tjänst. Å andra sidan medges rätt till avdrag för omkostnader med ett belopp som högst får motsvara intäkterna av verksamheten. Även underskott som uppkommit året före beskattningsåret får inräknas i omkostnadsbeloppet. Det har bl.a. när det gäller hobbybetonad hästuppfödning uttryckts farhågor för att dessa regler kan leda till icke önskade effekter. Det nya omprövningsförfarandet vid taxeringen kan möjligen medverka till att minimera sådana eventuella effekter. Enligt utskottets mening bör man emellertid i den planerade utvärderingen av reformen noga följa den praktiska tillämpningen av de här reglerna så att man snabbt kan möta eventuellt uppkommande problem för hästsporten. Av förenklingsoch neutralitetsskäl föreslås att ett antal tidigare avdrag slopas. I princip medges inga avdrag för personliga levnadskostnader. Un derhållsbidragskommittén har lämnat förslag om hur stödet till barn som = Prot. 1989/90:140 inte lever samman med båda föräldrarna bör utformas i framtiden. Jag förut — 13 juni 1990 sätter att vi får ett regeringsförslag så att vi kan fatta beslut om detta under Även det tidigare extra avdraget vid sjukdom och vid existensminimum slopas. Reglerna om existensminimum kvarstår dock som ett förbehållsbelopp vid beräkning av kvarstående skatt. Det råder politisk enighet om att tillämpningen av reglerna om extra avdrag vid sjukdom har utgjort ett komplicerat inslag i skattesystemet. Vi är eniga om att dessa frågor skall lösas i andra former än via skattesystemet. Skattereduktionen för fackföreningsavgifter behålls enligt propositionen. Det tycker jag är mycket bra. Denna skattereduktion utgör i praktiken en motsvarighet till arbetsgivarnas avdragsrätt för sina föreningsavgifter. Utan den skulle utan tvivel en skattemässig olikformighet uppstå i behandlingen av arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer. Herr talman! Vissa grupper av löntagare, ofta de med redan tidigare relativt hyggliga löner, har genom systemets olika former av särskilda löneförmåner kunnat öka sin konsumtionsstandard betydligt utan att detta visat sig på den utgående lönen. På just denna punkt har det gamla skattesystemet inneburit mycket stora orättvisor mellan olika grupper av löntagare. En viktig grundtanke med det nya skattesystemet är att alla typer av ersättningar för eget arbete eller andra prestationer skall beskattas likformigt. Dessa principer, som fastslogs redan i beslutet om det första steget i skattereformen, fullföljer vi nu. Av varierande skäl har olika typer av personalvårdsförmåner tidigare undantagits från skatteplikt. Enligt förslaget skall skattefrihet även i fortsättningen medges om det rör sig om enklare åtgärder av mindre värde. Förslaget innebär en skärpning av reglerna. Grundvalen för skattefrihet är att förmånerna väsentligen framstår som ett led i arbetsgivarens personalvård. Herr talman! Det har framförts i debatten att ett slopande av skattesubventionerade måltidsförmåner skulle kunna leda till ett sämre hälsoläge bland befolkningen. Från utskottets sida har vi förståelse för den betydelse en god kosthållning kan ha för de anställdas allmänna hälsotillstånd och arbetsprestationer. I grunden utgör detta emellertid inte en fråga för beskattningen, tycker vi. I dag utgör antalet tjänstebilar/företagsbilar enligt vissa bedömningar cirka hälften av nybilsförsäljningen i detta land. Från att ha varit avsedda för dem som behöver bil i tjänsten har i dag en ökande andel av dessa tjänstebilar blivit en ren löneförmån. Även den som inte har behov av bil i tjänsten kan via sin arbetsgivare få tillgång till denna förmån. I många fall torde detta gälla särskilt attraktiva grupper på arbetsmarknaden, såsom chefer och högre tjänstemän i företag. Nu föreslås att beskattningsnivån för dessa bilförmåner höjs. Det tycker jag är bra. Under våren har debatten kring skattereformens konsekvenser för idrottsrörelsen varit synnerligen intensiv. Även om det är klart att skattereformen får vissa konstnadshöjande effekter för 91 idrottsrörelsen, har debatten ändå innehållit en hel del våldsamma överdrifter. En del slutsatser har åtminstone varit förhastade. Då det gäller reglerna för idrottspriser m.m. som träder i stället för 600 kronorsregeln kan dessa tvärtemot vad som befaras i debatten innebära förbättringar. Man kan ju inskränka sig till att bedöma vinstvärdet vid det enstaka tävlingstillfället. Det är angeläget att effekterna av skattereformen för idrottsrörelsen noga beaktas i uppföljningen av skattereformen. Till Rolf Kenneryd vill jag säga att vi skall ha det här med redan i nästa budget. Om det visar sig att effekterna blir ogynnsamma, får vi givetvis återkomma. Den här frågan bevakas också bl.a. i stiftelseoch föreningsskattekommitfens utredningsarbete. I propositionen föreslås att den nuvarande skattefriheten på upp till 5 000 kr. för inkomster från bär-, svampoch kottplockning slopas. Av speciella praktiska skäl anser dock utskottet att dessa särregler skall behållas. Därmed har jag talat nog om denna mycket debatterade fråga. Herr talman! Reavinstbeskattningen skall i princip avse hela den nominella vinsten. Reaförluster blir avdragsgilla med 70 96. Ränteutgifter får dras av mot motsvarande intäkter under ett och samma år. För ränteutgifter som överstiger ränteintäkter med mer än 100 000 kr. medges endast 70 76 avdrag. För barn och ungdomar under 18 år samt dödsbon som behandlas enligt reglerna för handelsbolag föreslås gränsen bli 10 000 kr. Underskottet medför rätt till en skattereduktion med 30 96 av underskottet. Skattereduktionen skall utnyttjas samma år och får inte förskjutas i tiden. I debatten har bl.a. förekommit kritik mot att små barn skulle drabbas orättvist av den föreslagna kapitalbeskattningen. Utskottet instämmer i att obetydliga småbelopp bör undantas från beskattning. Räntebelopp under 100 kr. från en och samma bank är dessutom undantagna från skatteplikt. Denna regel kvarstår. Det innebär att man kan ha närmare 500 kr. i ränta från olika banker utan att skatteplikt uppstår. I en lagrådsremiss från finansdepartementet föreslås att preliminär skatt i allmänhet skall tas ut på fysiska personers ränteinkomster med 30 96. Genom detta förslag behöver exempelvis barn med små ränteinkomster inte lämna någon självdeklaration eller själv betala in någon skatt. Allemanssparandet får enligt förslaget behålla en förmånlig behandling vid beskattningen. Ränta i denna sparform och på ungdomsbosparande skall beskattas enligt en skattesats på 20 26. Beträffande allemansfonder föreslås att realisationsvinster på andelar skall beskattas enligt fördelaktigare regler än reavinster i allmänhet. Endast två tredjedelar av vinsten blir skattepliktig. Skatteuttaget begränsas genom en s.k. takregel vid bostadsbeskattningen. För permanentbostäder innebär detta att reavinstskatten högst blir 9 Io av försäljningsvärdet, 18 90 för fritidsbostäder och bostadsrätter som används som privatbostad och 27 96 för näringsfastigheter. Herr talman! Omläggningen av bostadsbeskattningen innebär bl.a. att fastigheter skall klassificeras som antingen privatbostadsfastighet och redovisas i inkomstslaget kapital eller som näringsfastighet. Småhus och bostadshus på jordbruksfastighet skall nu räknas som privatbostad, och det tycker jag är bra. I debatten har det framkommit oro över hur reglerna om näringsfastighe = Prot. 1989/90:140 ter resp. privatbostäder i praktiken skall komma att tillämpas. Det har sagts — 13 juni 1990 att reglerna är alltför oklart utformade. För egen del bedömer jag att reglerna normalt inte skall leda till några svårigheter.

I debatten om fastighetsbeskattningen har särskilt konsekvenserna av den pågående fastighetstaxeringen samt effekterna för bl.a. dem som bor i s.k. attraktiva bostadsområden diskuterats. Utskottet anser att fastighetstaxeringen fortfarande utgör det värdefullaste underlaget för bedömningen av skatten. För närvarande pågår beredning av en proposition på grundval av boendekostnadsutredningen. I den föreslogs bl.a. ett system med räntelån. Från utskottets sida förutsätter vi att det snarast läggs fram förslag om åtgärder som kan dämpa boendekostnaderna i nyproduktionen. Det är oerhört viktigt. Herr talman! Såvitt gäller företagsbeskattningen kan det konstateras att det råder stor politisk enighet om det mesta i denna. Också från exempelvis Industriförbundet och Småföretagens riksorganisation har man uttryckt sig mycket positivt om huvuddragen i skattereformen. Bolagsskatten sänks, vilket vi har hört flera gånger, i och med 1992 års taxering. Herr talman! Jag vill här begagna tillfället att tacka alla som jag samarbetat med under de tre åren vi arbetat med inkomstsskatteutredningen. Jag vill tacka Ingemar Hansson i finansdepartementet och alla de medarbetare som på ett utomordentligt sätt ställt upp för oss när vi varit gnälliga och jobbiga, som det heter. Det var som Kjell Johansson sade, nämligen att vi har fört många, långa och ingående debatter och förhandlingar innan vi har kommit fram till denna reform. Naturligtvis vill jag också rikta ett tack till vårt utskottskansli, som gjort ett förträffligt arbete, speciellt de senaste tre veckorna då ni har arbetat dag och natt. Ett hjärtligt tack till er alla! Det kan ju låta som om vi i skatteutskottet håller på att klösa ögonen ur vandra, men så är det ju faktiskt inte — särskilt inte mellan Hugo Hegeland och mig. Till slut yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Anita Johansson redovisar att det har funnits och finns en betydande oro inför den här skattereformen. Jag kan gärna verifiera att så är fallet. Anita Johansson finner dock betydande tröst i det faktum att det 93 har lämnats klara besked från företrädare för LO, TCO och de övriga fack förbunden om att de är nöjda med reformen. Jag skulle vilja rekommendera Anita Johansson att också gå ut på verkstadsgolvet och efterhöra reaktionerna där, alltså om det inte alltjämt finns en betydande oro såväl där som hos vårdbiträden och andra inkomsttagare. Jag vill bara erinra om att valda ombud för inkomsttagarna tidigare har gjort felbedömningar. Det finns t.ex. en herre som heter Malm, som nu synes ha blivit belagd med munkavle i väntan på andra sysselsättningar. Anita Johansson berörde bl.a. frågan om schablonavdraget och förutsättningarna för förenklad självdeklaration. Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga till Anita Johansson: Hur högt är socialdemokraterna beredda att höja schablonavdraget med hänvisning till skattebyråkraternas önskemål om höjning utan att det har nyttoeffekter för skattebetalarna? Det förtjänar ju att erinras om att det är de löntagare som inte har kostnader för intäkternas förvärvande som verkligen har nytta av schablonavdraget. När det gäller schablonavdraget vid inkomstbeskattningen vill jag göra ett påpekande. Det har ju varit en av de företeelser som diskuterats i anslutning till den famösa analysen som Anita Johansson för övrigt betecknar som uträkning — smaka litet på ordet! Det ligger nog ganska mycket i det; analysen har tillkommit med viss uträkning, men det ger ingen styrka till dess innehåll. Det har ju påpekats att det skulle vara en av anledningarna till att vår fördelningspolitiska profil är en annan än sossarnas. Jag vill påpeka att värdet av schablonavdraget för inkomsttagare med inkomster upp till 170 000 kr. är 600 kr., medan dess värde för inkomsttagare med högre inkomster är 1 000 kr.

Herr talman! Med anledning av Anita Johanssons upplysning om de milda ögonkast som växlas mellan henne och mig i skatteutskottet vill jag bara tilllägga att de inte alls utgör underlag för någon romans, om någon nu skulle befara det. Det var ju med en nästan hörbar suck som Anita Johansson nämnde förslaget om skattefrihet för inkomster upp till 5 000 kr., hänförliga till plockning av svamp, kottar och bär. Det är klart att det är litet inkonsekvent när hon är så ivrig förespråkare för skatt efter bär-kraft! Anita Johansson berörde litet allvarligare saker också, nämligen att det moderata skatteförslaget skulle innebära en betydande budgetförsvagning, att det hotar välfärden — men inte nog med det. Det skulle också hota våra kära pensionärer. Om det är något parti som vill slå vakt om det som är gammalt så är det vi moderater. Den beskyllningen måste därför vara helt felaktig. Jag förmodar att Anita Johansson lyssnade på Bo Lundgren på förmiddagen. Då bemötte han detta mycket ingående. Men jag kan lova att han kommer att gå in ytterligare i detalj och tala om varför detta påstående är fullkomligt ohållbart. Var därför snäll och stanna kvar i kammaren, Anita Johansson — många vill nog beundra Anita Johanssons vackra klänning dagen till ära — och lyssna på Bo Lundgren när han kommer in i debatten litet senare. Jag höll på att säga Bo Södersten, och det också avsiktligt, därför att denne professor, dessutom socialdemokrat, och dessutom begåvad, uppskattar de dynamiska effekterna till mellan 20 och 40 miljarder. Ingen har kritiserat honom för det. Om det skall bli någon dynamik av denna omläggning måste den få betydande effekter. I sitt första skatteförslag trodde socialdemokraterna på dynamiska effekter på 5 miljarder. Men sedan har socialdemokraterna trollat bort dem. Socialdemokraterna talar om att den totala välfärden hotas. Under många år satt socialdemokraterna vid makten och underbalanserade totalbudgeten, eftersom de då inte hade kommit på idén att budgeten skall totalfinansieras; detta gällde bara driftsutgifter. Då underbalanserade socialdemokraterna alla investeringsutgifter. Det var aldrig tal om att det skadade välfärden, så varför skulle det skada välfärden i dag om budgeten underbalanserades, i dag när det dessutom skulle ske i samband med en skatteomläggning som har stimulerande effekter på folks vilja att arbeta. En som för övrigt påpekade detta var ingen mindre än skatteutskottets ordförandes fader Bertil Ohlin, som kritiserade socialdemokraterna när de satte i system att budgeten skulle totalfinansieras.

Herr talman! Allra först konstaterar jag att det som vanligt inte blir någon debatt om kopplingen mellan miljöfrågor och ekonomi. Jag tycker att det är litet förvånande. Vi vet ju att väldigt många människor och därmed väljare oroar sig för miljöfrågorna. Vi hoppas och tror från miljöpartiets sida att dessa människor så småningom kommer att kräva besked om vad som har hänt efter förra valet, vad de olika partierna har gjort för att uppfylla de olika löften som de gav i den senaste valrörelsen. Det är väl ett bra tillfälle att i dessa debatter ge svar på tal. Jag förstår att socialdemokraterna har räknat på vilka grupper som kommer att tjäna och vilka som kommer att förlora på de olika partiernas förslag till skattesystem. Hur blir det för deltidsarbetande kvinnor som tjänar 60 000-70 000 kr.? Vilket förslag är bäst för dem, regeringens eller miljöpartiets? Hur blir det för dem som tjänar mer än 220 000 kr.? Får de behålla mer med regeringens förslag än med miljöpartiets förslag? Det är två frågor som jag ställer. Jag vill också påpeka att reglerna för bilförmåner egentligen inte skärps. Ökningen motsvarar ungefär sänkningen av marginalskatten. Därmed gynnas stora och dyra bilar. Jag vill fråga om Anita Johansson tycker att det är bra. Jag vill också fråga Anita Johansson följande: Varför kunde inte en kvittningsrätt ha behållits, som skulle ha gjort det lättare för människor att starta ett eget företag eller ett kooperativt företag eller att driva deltidsjordbruk? Begränsningsregler, som hade inneburit att de professionella skattefuskarna inte skulle kunna smita just den vägen, kunde på ett enkelt sätt ha införts. Det är mycket viktigt att sådana löss skakas ur pälsen. Därför borde reglerna för handel med förlustbolag ha skärpts. Jag vill ställa en sista fråga som gäller renskötseln. Varför kunde inte de renar som inte kan betraktas som omsättningstillgångar få utgöra inventarier i renskötseln? Det hade underlättat samernas ekonomiska situation litet grand. Herr talman! Detta var några frågor till Anita Johansson.
Herr talman! Jag fick inte svar av Anita Johansson på den fråga som jag ställde om hur utskottet har sett på vänsterpartiets yrkande om att det skall göras en fördelningspolitisk studie om hur denna skatteomläggning drabbar särskilt kvinnorna. Jag fick inte heller någon förklaring till varför det inte har nämnts på en endaste rad i betänkandet. Det grundavdrag som majoriteten har föreslagit slår till vid en viss marginaleffekt, vid ungefär 95 000 kr. Denna summa motsvarar en månadslön på ungefär 8 000 kr., om man dividerar med tolv. Det är väl ungefär vad en heltidsarbetande lågavlönad kvinna tjänar. Att denna marginaleffekt slår till vid just 95 000 kr. innebär en risk för att kvinnor som jobbar deltid förlorar på att börja jobba heltid. Det betyder att de kanske fortsätter att arbeta deltid. Det innebär att om de skall få mer pengar i hushållet så får mannen jobba mer. Därmed förstärks den effekt som jag har talat om i mitt inledningsanförande. I och med detta skatteförslag tar nog jämställdheten ett steg bakåt, Anita Johansson, och det beklagar jag.
Herr talman! Jag kan försäkra Rolf Kenneryd att jag är ute på verkstadsgolvet. Jag har jobbat på verkstadsgolvet i 17 år innan jag kom till riksdagen, och jag har fortfarande dagliga kontakter med folket ute på golvet. Jag är ganska övertygad om att jag har fått den information därifrån som jag behöver. Jag har också lyckats vara med på många möten, och jag kommer att vara med på ännu fler möten för att informera om det förslag som vi snart skall fatta beslut om. Rolf Kenneryd säger beträffande schablonavdraget att vi går byråkraterna till mötes. Jag trodde, herr talman, att vi var överens om att det var bra med förenklad deklaration. Riksskatteverkets generaldirektör har klart sagt att man med centerns förslag skulle få knappt en enda förenklad deklaration kvar i det här landet. Är det detta som Rolf Kenneryd tycker är bra? Rolf Kenneryd, det är bara att konstatera att ni i centern omfördelar 2 miljarder från låginkomsttagarna till höginkomsttagarna. Jag tycker att det är bra att det har kommit fram i den här debatten. Rolf Kenneryd talade i sin inledning tidigare litet surt om hur vi i utskottsgruppen hade diskuterat. Men jag är helt på det klara med att alla partier var inbjudna av statsministern när vi började undersöka hur vi skulle kunna komma fram till en stor och bred skattereform. Då sade centern nej. Det blev folkpartiet som vi gjorde upp med. Ni i centern stängde dörren. Stå inte sedan och kalla oss för stenhäckar, cementhäckar och allt möjligt. Tack för komplimangen för klänningen, Hugo Hegeland. Det var mycket vänligt sagt. Men fortfarande kvarstår det faktum att det största hotet när det gäller pensionärerna är om det skulle föras en moderat politik i det här landet. Om moderaterna skulle ta bort 40 miljarder kronor från statsfinanserna, vilka är det då som skulle drabbas? Jo, det är låginkomsttagare, sjuka, handikappade, pensionärer, osv. Det står helt klart för mig. Krister Skånberg, vi kommer snart att fatta ett mycket viktigt miljöpolitiskt beslut när vi fattar beslut om koldioxidskatt och svavelskatt. Beträffande reseavdragen vill jag säga att jag satt med i utredningen RINK som lade fram detta förslag. Men, som biträdande finansministern = Prot. 1989/90:140 sade tidigare i debatten, blev det ett sådant stort motstånd mot att reseavdra = 13 juni 1990 gen för resor till och från arbetet skulle förändras att det förslaget inte lades fram i den här propositionen. Men det kommer ju fler år framöver. När det gäller renarna har jag ingen kommentar, herr talman. Maggi Mikaelsson, den här utvärderingsgruppen har tillsatts i dag, och över 20 milj.kr. har tilldelats. Jag skall få vara med i det arbetet, och jag lovar att jag skall göra vad jag kan för att kvinnorna skall få vara med i utvärderingen.

Herr talman! Först några ord om schablonavdraget. Å ena sidan säger Anita Johansson att det med vårt förslag inte skulle vara möjligt att ha en enda förenklad självdeklaration. Å andra sidan upprepar hon vad som står i den famösa analysen, nämligen att den av oss föreslagna sänkningen äventyrar fördelningsprofilen. Fundera litet på dessa bägge besked, Anita Johansson, över sommaren! Jag tror inte att fru Johansson behöver uppleva så mycket av sommaren förrän hon inser att dessa påståenden står i diametral motsatsställning till varandra. Därmed måste ett av dem vara lögn. I sitt huvudanförande påpekade Anita Johansson att vissa saker måste lösas på annat sätt än genom skattereformen. Hon åsyftade bl.a. reduktionen för ogifta med hemmavarande barn och underhållsbidrag för barn. Jag tycker också att det är god princip att man försöker lösa problemen vid källan och inte i efterföljande system. Men när, Anita Johansson, kommer dessa lösningar? Vore det inte ganska rimligt med en samtidig lösning av problemen, utan en sådan fördröjning som nu uppenbarligen blir fallet och som lämnar åtskilliga mer eller mindre obemedlade i sticket? Sedan vill jag tacka för svaret när det gäller behandlingen av de ideella organisationerna i nästa års budget. Det var dock förenat med ganska mycket ”om”, nämligen ”om” det visar sig uppstå negativa effekter, sade hon. Det var just bakgrunden till min fråga: Hur dokumenterar man dessa uppstådda effekter innan reformen ens har trätt i kraft? Det vore intressant att få reda på det. Där fick jag inget svar. Slutligen när det gäller sparavdraget har jag inte fått svar på den framställda frågan. Fru Johansson läste upp, precis som jag gjorde, vad som står i betänkandet, nämligen att det går att åstadkomma ett sparavdrag genom att ha mindre belopp insatta på olika institutioner. Får jag för tydlighetens skull upprepa den fråga som jag tycker är intressant: Är detta den metod som ni rekommenderar för föräldrar till småbarn och andra småsparare att utnyttja för att erhålla ett sparavdrag? Om svaret är ja, vari ligger rationaliteten i denna metod?

Herr talman! Jag beklagar att Anita Johanssons tal inte är lika vackert som hennes klänning är vacker. Därför tvingas jag till en kort replik. Vi tar inte ifrån någon och försämrar inte någons ekonomiska situation. Anita Johansson påstod att vi tar 40 miljarder från vissa grupper. Men vi sänker skatten för alla. Vi är konsekvent mot försämringar för pensionärer. 9” Vi som har så många pensionärer i vårt parti, skulle vi vara så dumma att vi skulle hota deras välfärd när vi tvärtom vill garantera den? Man hotar inte välfärden även om man har en underbalanserad budget. Det kan väl Bertil Ohlins dotter tala om för Anita Johansson vid tillfälle. Det är kollektivt sparande som vi motsätter oss. I så fall skulle ni ha hotat välfärden i alla de år som socialdemokratin sedan 1932 har haft en underbalanserad budget. Det har aldrig varit tal om det. Det är sättet att omfördela förmögenheten från enskilt till kollektivt sparande som vi är mycket energiskt mot. Om nu nämnda skatteomläggning är så väldigt bra som ni framställer den, måste ni väl själva egentligen tro på att den har s.k. dynamiska effekter, dvs. mycket positiva på folks vilja att arbeta, ta risker och starta nya företag och stanna inom landet.

Herr talman! Jag fick några svar av Anita Johansson. Jag förstår att många knorrade när det gäller bilförmånerna. Jag är säker på att många fler kommer att klaga och anklaga sina politiker för dåliga beslut när de begriper att det här var ett beslut som faktiskt kommer att innebära att vi får mera avgasutsläpp än vad vi hade behövt få, vilket är dåligt för miljön. Folk har ögonen öppna för sådana saker. Vi skall faktiskt också hjälpa till att påminna folk om det. Jag fick däremot inget svar på frågan hur två olika grupper — deltidsarbetande kvinnor som tjänar 65 000 kr. och personer som tjänar mer än 220 000 kr. — skulle tjäna på socialdemokraternas och folkpartiets förslag jämfört med miljöpartiets förslag. Det vore spännande om Anita Johansson hade tid att svara på det. Likaså fick jag inget svar på varför vi inte kan behålla kvittningsrätten på låg nivå, som innebär att när man startar eget företag, ett kooperativt företag eller deltidsjordbruk får man kvitta förlusten i början — det kan vara fråga om mycket lång tid — mot en del av sina arbetsinkomster. Slutligen glädjer jag mig åt att vi kanske inte skall behöva riskera att arbeta övertid en annan gång på grund av en onödig regeringskris. Med de dagliga kontakter som Anita Johansson har med verkstadsgolven kan hon i fortsättningen i god tid hålla Stig Malm och sina regeringskolleger underrättade om vart vindarna blåser. Det blir väldigt bra för alla parter.
Herr talman! Först till Rolf Kenneryd: Är inte centerpartiet intresserat av att ha en förenklad deklaration? Ert förslag leder alltså till en skatteskärpning med 600 kr. — det är en del av de 2 miljarder jag talar om. Inte nog med det, ni vill inte gå med på en skattereduktion för fackföreningsavgifter osv. Jag tycker faktiskt att det viktigaste med schablonavdraget är att vi kan förenkla deklarationen. Man kan frigöra människor på skatteförvaltningarna till viktigare uppgifter än att sitta med en mängd vanliga löntagares deklarationer. Jag tycker faktiskt att det borde ligga i centerpartiets intresse. Jag vet, Hugo Hegeland, att ni har många pensionärer i moderata samlingspartiet. Också vi har en del pensionärer som sympatiserar med oss. Jag sade inte att ni skulle ta 40 miljarder från pensionärerna. Jag sade att ni skulle försämra vår budget med 40 miljarder. Det kommer att drabba pen sionärerna oerhört hårt. Jag vet att Hugo Hegeland satt med när pensionärsorganisationerna var med på en utfrågning. De bägge företrädarna sade entydigt: Vi ställer oss bakom reformen. Men sen var det detta lilla ”men”. Det är vad jag saknar hos oppositionspartierna i det här fallet. Ni vill vara med om sådant som är populärt, men så fort det handlar om ett impopulärt förslag har ni inte ork att stå emot särintressen och intresseorganisationer. Det är därför bra, herr talman, att vi har en bred majoritet bakom detta förslaget. Sedan kan man inte säga, Hugo Hegeland, annat än att: ”Surt, sade räven om rönnbären”. Det har sagts mycket tidigare i debatten här i dag om vad moderaterna uträttade i regeringsställning när det gäller skattesänkningar och skattetryck. Det kan man beteckna med en enda stor nolla. Det finns en skatt som jag kommer ihåg. Gösta Bohman införde den s.k. charterskatten.

Herr talman! När de olika skatteutredningarna för cirka ett år sedan presenterade sina förslag till ett nytt skattesystem i vårt land satte många människor — och det är naturligtvis inte underligt — frågetecken för många saker i de olika förslagen. Man undrade hur förslagen skulle komma att se ut när de väl presenterades och vilka effekterna skulle bli. Många tyckte sig säkert ha anpassat sin privatekonomi efter det gamla systemet. En del kunde göra avdrag för sina räntor på lån för det egna huset, för bilen, för båten osv. Andra hade kanske fördelaktiga traktamenten. Många tyckte att det nya verkade vara så främmande och osäkert, ja, kanske t.o.m. äventyrligt. Det var naturligt och berättigat — jag skulle vilja säga att det också var sunt — att undra: Hur drabbar det här mig? Trots det var nog de flesta innerst inne eniga om en sak: Det var någonting som var fel när det gällde det gamla systemet. Människor hade ju under lång tid märkt att det lönade sig dåligt att göra en extra arbetsinsats — t.ex. att jobba på övertid, att starta eget eller att utbilda sig. Inflationen, prisstegringarna, åt ofta upp erhållen lönehöjning, och ofta mer därtill. Men samtidigt gynnade skattesystemet uppenbarligen de skattebetalare som hade möjlighet att utnyttja systemet med alla irrgångar för skatteplanering och många gånger även för skattefiffel. Inkomster av kapital gynnades jämfört med inkomster av arbete. Skatteplanering lönade sig bättre än produktiva insatser. Naturaförmåner var förmånligare än kontantinkomster osv. Samma typ av inkomster beskattades sannerligen inte på likartat sätt. Klyftorna i samhället blev allt större. Den som hade råd kunde göra stora avdrag och fick således ofta låg skatt. Herr talman! Allt detta har säkert bidragit till att såväl medvetenheten om behovet av en skattereform som allmänhetens intresse för reformen allteftersom har blivit allt större. Människor ville helt enkelt veta mera. Man ställde frågor och kom även med egna förslag. Givetvis har detta varit bra för hela processen — en process som egentligen pågick hela senaste vintern. Jag vill påstå att förståelsen för reformen med tiden har blivit alltmer på taglig. Det har blivit allt fler människor som säger: Sjabbla nu inte bort detta, utan se till att reformen genomförs! För oss i skatteutskottet kom kulmen i och med den offentliga hearing som pågick i två dagar och som behandlade dessa frågor. Ett mycket stort antal organisationer var företrädda där. Praktiskt taget alla samhällsområden och intressen var representerade.

Kort sagt: Denna reform framstod som angelägen. Självfallet framfördes det från olika håll såväl synpunkter som kritik beträffande de delfrågor som resp. organisation ansåg var felaktiga eller frågor där man hade egna förslag. Förvisso hade det varit högst onaturligt om så inte hade varit fallet. Men det helt dominerande intrycket var ändå att reformen var välkommen, att den alltså borde genomföras. LOs representant sade vid utfrågningen: Då insåg vi att det inte skulle bli någon skattereform om varje grupp ställer sina specifika krav. Herr talman! Hearingen var en enda stor bekräftelse på att skatteförslaget så att säga låg rätt. Jag måste erkänna att det kändes bra att vara folkpartist. Det kändes gott att veta att vi i folkpartiet aktivt hade medverkat till reformens tillkomst. Övriga politiska partier i riksdagen har valt att ställa sig utanför. Moderaterna och centern är i sina partimotioner mycket noga — så när som på datum och årtal — med att tala om att det är just de som har banat väg för denna reform. Men när det kommer till kritan har dessa partier varken ork eller kraft att ta det politiska ansvaret för ett genomförande av en skatteomläggning och en skattesänkning i den omfattning som folkpartiet och socialdemokraterna nu gör. Den som läser de båda betänkandena från skatteutskottet som i dag är aktuella slås av två saker när det gäller de partier som är i opposition mot reformen: dels är antalet reservationer mycket stort — det rör sig om 237 reservationer —, dels är det ett fåtal reservationer som olika partier, t.ex. moderaterna och centern, har gemensamt. Vanligtvis har varje parti ensamt framställt reservationer, och oftast tar de kritiska synpunkterna så att säga ut varandra. Bara detta tyder, som sagt, på att skattereformen ligger rätt. Men någon säger kanske: Det är ju finansieringen som man motsätter sig, inte så mycket skatteskalan och allt annat som är bra och positivt. Problemet är bara att samstämmigheten, om man studerar de olika partiernas finansieringsförslag, sannerligen inte blir ett dugg bättre — snarare tvärtom! Jag skall gärna erkänna att det inte har varit alltför lätt att förklara just de mindre trevliga delarna i reformen, som ju också måste finnas med om vi skall kunna finansiera de offentliga, gemensamma, utgifter som riksdagen på ett demokratiskt sätt har beslutat om. Det kan gälla momsbreddningen, bostadsbeskattningen, bilkostnadsavdrag och mycket annat som har varit jobbigt. Men vi i folkpartiet tvekade aldrig inför den här bördan. För oss var det en självklarhet att skattereformen behövdes — det är för övrigt ett gammalt folkpartikrav att en skattereform skall genomföras. Men den måste också finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Det kan vara lätt att säga att reformen mer eller mindre skall finansieras genom besparingar, indragningar från kommuner och landsting osv. Vi i folkpartiet menar att det under åren framöver finns viktiga uppgifter när det gäller att utveckla marknadsekonomin, främja mänskligt skapande och initiativtagande och att slå vakt om den generella välfärdspolitiken. Men samtidigt måste vi öka valfriheten, t.ex. inom den sociala tjänstesektorn. Det handlar alltså om att skapa betydligt större rättvisa beträffande det glömda Sverige. Allt detta vill vi utveckla i diskussionen om hur vi på bästa sätt kan ge människorna större valuta för skattepengarna. Detta reformarbete vill vi inte riskera genom en orättvis och dålig finansiering av skattereformen. Reformen i sig kommer att stimulera den ekonomiska tillväxten. Därigenom skapas större möjligheter att förbättra livsvillkoren för just handikappade, gamla och långtidssjuka samt i många andra avseenden. Allteftersom skatteintäkterna ökar skall det totala skattetrycket sänkas, utöver vad som sker redan under det första året. Då har åtminstone vi i folkpartiet tänkt oss en sänkning av momsen. Det aktuella betänkandet innehåller ju delar av steg 2 i denna mycket stora och för svensk ekonomi och enskilda människors ekonomi så utomordentligt viktiga reform. Huvudlinjerna är väl kända vid det här laget. Sex av sju inkomsttagare kommer i princip att bara betala kommunala skatter. Det betyder att nästan alla i framtiden får behålla 700 kr. av varje nyintjänad tusenlapp. Övriga får behålla hälften. Genom det särskilda grundavdragets utformning får alla i inkomstskiktet 58 000-95 000 kr. ännu lägre marginalskatt. Skatteskalan blir inflationsskyddad och dessutom indexjusterad med ytterligare två procentenheter. Barnbidrag, bostadsbidrag och bostadstillägg höjs. Ett stort steg tas i riktning mot en reformerad företagsbeskattning. Detta kommer att leda till ökad produktivitet, till att nyinvesteringar och kreativitet stimuleras och till att inflationsnivån kan hållas på en låg nivå. Herr talman! Till betänkandet finns faktiskt också ett antal reservationer från folkpartiets sida — vi är inte överens om allt. I princip handlar reservationerna om områden som inte ingår i skatteuppgörelsen, och det är områden som vi givetvis hoppas skall få en gynnsam lösning, kanske redan i höst. Vi anser att skattereduktionen för fackföreningsavgifter i princip är felaktig och bör avskaffas. Folkpartiet återkommer med ett gammalt krav om avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ändamål, förslagsvis till biståndsorganisationer eller trossamfund. Vi anser att socialavgifterna i ”andel-i-vinst-systemet” bör slopas. Grundbeloppet för förmögenhetsskatten bör enligt folkpartiet höjas och skatten vara proportionell, förslagsvis 1 90. Begränsningsreglerna borde självfallet sänkas till en rimlig nivå på 50 76. Här begär vi ett tillkännagivande till regeringen. Ett annat känt folkpartikrav är att sambeskattningen av förmögenhet bör slopas. På övriga områden råder ju i dag individuell beskattning. Företagsskattekommittén insåg det tokiga i att ha kvar förmögenhetsskatt på arbetande kapital. Det försvårar inte minst generationsskiften och bör omgående avskaffas. Det skattefria beloppet för gåvor på i dag 2 000 kr. har för länge sedan överlevt sig självt och bör höjas till 10 000 kr. Från folkpartiet har vi också förslag om att grundavdraget vid arvsbeskattningen bör höjas och att en inflationsskyddad skatteskala på maximalt 50 90 bör införas. Jag vill också nämna vår reservation om de s.k. arbetsrättsliga skadestånden, som enligt folkpartiets mening bör betraktas som en driftskostnad och således vara avdragsgilla. Till slut vill jag också i en reservation föreslå att skogsvårdsavgiften sänks från 0,8 till 0,5 90. Med tanke på riksdagens nya arbetsformer nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 93, där jag också kommer att begära votering. Herr talman! Jag vill gärna göra en allmän reflexion. Om detta betänkande hade handlat om en specifik fråga, t.ex. på företagsbeskattningens område — om fåmansbolag, SURV, storleken på inkuransavdraget eller andra saker — är jag ganska övertygad om att vi från folkpartiet också haft synpunkter och kritik och kanske t.o.m. avgivit samma reservationer som t.ex. moderaterna. Men nu är det faktiskt inte det som det gäller, utan det gäller en stor, omfattande skattereform, som måste ses som ett stort paket, där helheten måste ta över. Sänkta skatter skall betalas med bl.a. en breddad skattebas, som innebär att frågor och kritik som var för sig kan vara berättigade ändå måste vägas in i det större sammanhanget. Då blir effekten den att inte allt kan tillgodoses. Det goda i reformen väger trots allt över. Om något sedan blir helt fel eller får oönskade konsekvenser kommer ju utvärderingen att visa det, och då är vi helt överens om att detta skall tas fram till ny prövning och belysning. Detta säger vi i betänkandet, och vi menar vad vi säger. Nu måste skutan sättas i sjön. Det är också precis rätt tid att göra det. Det är synd att inte moderaterna, centern och andra vill vara med vid sjösättningen, men det skall ju alltid finnas åskådare också. Till slut, herr talman, vill jag ge moderaterna och centern och andra också, om det kan hjälpa, ett litet råd. Vi riksdagsledamöter får varje år en planeringskalender att ha i fickan eller väskan. På vissa uppslag i denna kalender kan man läsa små meningar eller sentenser, ofta med mycket klokt innehåll. Just den veckan när vi i skatteutskottet behandlade skattereformen som intensivast kunde man läsa följande visdomsord på det veckouppslaget: ”Om du inte bestiger berget får du ingen utsikt över dalen.” En bättre sammanfattning av skattedebatten får man leta efter. Mitt råd är alltså: Läs dessa ord några gånger, och var sedan välkomna upp på berget så skall ni få se hela dalen!

Prot. 1989/90:140 Herr talman! Jag skulle vilja ställa tre frågor till Leif Olsson med anled = 13 juni 1990 ning av hans vittnesmål om vad som förekom i utfrågningarna i samband brutna räkenskapsåret? Vad finns det för starka motiv för att inte tillgodose de önskemål som framfördes om att få behålla det brutna räkenskapsåret? Vad tyckte småföretagarna om möjligheten att bygga upp riskkapital i små företag? Varför skulle man inte kunna tillgodose de önskemålen? Riskkapitalförsörjningen är ju en stor svårighet för småföretagen i dag. Vad tyckte Svenska naturskyddsföreningen om energibeskattningen? Det är möjligt att den frågan besvaras i samband med debatten om nästa ärende, men jag ställer i alla fall frågan nu. Till slut vill jag göra en kommentar om berget och dalen. Jag förstår att Leif Olsson tillsammans med sina kamrater i folkpartiet är glada att de har lärt socialdemokraterna att man skall klättra och klättra så att man får bättre utsikt över dem som är kvar i dalen. Men frågan är hur det är för dem nere i dalen: Tycker de att det är skojigt att socialdemokraterna också klättrar upp och ser hur det skall bli för dem som är kvar där nere? Jag är inte helt säker på att de som vi tidigare talade om, som Anita Johansson har kontakt med varje dag på verkstadsgolvet, är så överförtjusta över den här klättringsidén.
Herr talman! Leif Olsson uppehöll sig i allt väsentligt vid en repris av vad som redan har sagts, och jag finner därför ingen anledning att kommentera hans anförande. Men jag ställde några frågor till Leif Olsson som jag inte fick svar på, och jag vill därför upprepa ett par av dem. Har Leif Olsson erfarit något av regeringens uppmärksamhet när det gäller regionala problem, med avseende på permanentboende i attraktiva fritidsområden? Instämmer Leif Olsson i att det är högsta rationalitet att skaffa sig ett sparavdrag genom insatser i olika låneinstitut i stället för i ett och samma? Med hänvisning till det råd som gavs beträffande utsikten från berget, konstaterar jag att vi för närvarande befinner oss på olika berg. Det behöver inte innebära att utsikten är sämre från det ena berget än från det andra. Jag instämmer också i det som Krister Skånberg sade. Jag tror att det skulle vara välgörande att inte bara titta på utsikten utan också göra ett och annat besök i dalen för att efterhöra hur människor där upplever det hela. Avslutningsvis vill jag citera denna veckas tänkvärda ord i almanackan: ”Den största rättigheten är rättigheten att ha fel.” Det kanske också kan vara värt att beakta i den fortsatta hanteringen.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00. Vidare får jag meddela att avsikten är att fortsätta denna överläggning utan middagspaus.
Herr talman! Rolf Kenneryd sade att man skall ha rätt att ha fel. Ja, det var just därför som jag sade att ni är välkomna att vara åskådare vid denna sjösättning. Vi är i folkpartiet glada att vi är med bland dem som har byggt skutan och skall föra den i hamn. Det är möjligt att det jag sade var en repris, men jag förbehåller mig rätten att hålla det anförande som jag tycker skall hållas i denna del av skattedebatten. Rolf Kenneryd talade i sitt inledningsanförande om sparavdragen. För mig som bankman är det självklart att jag vill att människor skall vara kvar i min egen bank. Jag tror att det som detta handlar om, dvs. att få till stånd en likformig, en nominell och framför allt en lägre beskattning på räntesidan, inte kommer att innebära att man får 100 kr. i ränta på varje bank. Jag tror inte att människorna reagerar på det sättet. Vad jag däremot tror är att det inte blir lika lätt att utan vidare flytta kapital inom familjen, för att på så sätt undgå beskattning av kapitalinkomster, som jag tycker mig ha märkt ibland kan finnas. Jag förstod inte riktigt frågan om fastigheterna hemma i Bohuslän, som jag förmodar att Rolf Kenneryd menade. Vi i folkpartiet har sagt att vi vill se om vi kan hitta ett annat sätt att beskatta boendet som sådant än efter taxeringsvärdena. Men så länge vi har kvar taxeringsvärdena som utgångspunkt är det tyvärr inte bara skärgårdsområdena, utan även storstadsområdena, som får en hårdare belastning. Däremot kan man fråga Rolf Kenneryd vad han tycker om den effekt på priser och annat som uppkommer genom den förvärvslag som man på sina håll i landet, med centern som tillskyndare, har velat genomföra, inte minst i vissa kommuner i mitt hemlän. Krister Skånberg talade om det brutna räkenskapsåret. De företag som har brutet räkenskapsår, och som jag för min del har någon som helst kontakt med, har det just för att nuvarande skattelagstiftning är sådan att man lägger bokslutsdagen den dagen man har t.ex. ett lager som ger utrymme för lagernedskrivning, vilket gör att man får en bättre beskattning. Lagernedskrivningen försvinner nu och förvandlas till en s.k. SURV. Då är det ena av de argumenten borta. Det andra är faktiskt att vi inte kan rätta skattelagstiftningen efter huruvida revisionsbyråer och andra har litet att göra.
Herr talman! Jag tycker att det här argumentet för att inte medge brutet räkenskapsår var litet skralt. Varför skulle man inte kunna tillgodose ett önskemål både från företagare och från dem som skall granska deras bokföring och hjälpa dem med deras deklarationer. Varför skulle man inte kunna hjälpa dem att få en jämnare arbetsbörda? Vad kan förloras om vi går med på detta? Jag vill gärna ansluta mig till frågeställningen om hur det skall bli med framför allt skärgårdsborna och deras taxering och beskattning. Jag blir litet förvirrad när Leif Olsson säger att folkpartiet också tycker att detta skall — Prot. 1989/90:140 ändras. Jag har egentligen hört alla partier tala om att det som nu håller på — 13 juni 1990 att hända inte alls är bra. Såvitt jag förstår är det vi här i riksdagen som kan rätta till saker som inte är bra. Då skulle det väl vara lätt att besluta om att tills vidare inte höja skatten på skärgårdsfastigheter och motsvarande fastigheter, vilkas skatter hotar att öka därför att de har attraktiva lägen. Sådana deklarationer skulle säkert vara mycket glädjande även på detta sena stadium. Det innebär en respit till dess riksdagen har räknat ut ett sätt att uppfylla alla de löften som alla partier har givit i olika tal inför dem som bor i skärgården, både på östoch på västkusten.
Herr talman! Jag vill bara avge en definitionsförklaring när det gäller rättigheten att ha fel. Jag innefattar i denna rättighet också rätten att göra navigationsfel. Med hänvisning till alla de brasklappar som majoriteten för in i detta betänkande, tror jag att vi kan förutse att skutan snart på nytt söker sig mot land för att få hjälp med navigeringen på de stormiga vatten som blir följden av att effekterna av reformen blir uppenbara.
Herr talman! När det gäller det brutna räkenskapsåret, som Krister Skånberg tar upp på nytt, finns det en saklig del till, som jag kanske inte nämnde förra gången. När man i dag har brutet räkenskapsår skall man med anledning av förmögenhetsbeskattningen flytta fram och räkna om förmögenheten till den sista december, eftersom förmögenhetsbeskattningen baseras på kalenderår, medan det brutna räkenskapsåret gäller per bokslutsdagen. Det är för många, inte minst för småföretagare, ett litet bekymmer. Tyvärr tror jag att många behåller det brutna räkenskapsåret av slentrian. För många kommer det att få en positiv effekt att gå över till kalenderår. Bekymret med fastighetbeskattningen är just att hitta ett nytt system. Hade vi haft ett nytt bra system tror jag att vi redan i dag hade fått majoritet i riksdagen för det. Man skall ha rättigheten att göra navigationsfel, säger Rolf Kenneryd. Jag är inte så ofta ute på Brofjorden hemma vid Lysekil. Jag navigerar, och någorlunda rätt kommer vi med skutan. Vi vet att denna skuta sätts i sjön i dag. Vi vet att det är en skuta som vi förhoppningsvis kommer att segla mycket länge med. Att den kommer att hålla länge borgar den majoritet för som vi får här i riksdagen i dag.

Herr talman! Det förvånar mig att idrottsrörelsens synpunkter inte har fått något gehör. Skattereformen kommer att slå mycket hårt mot idrotten. Såväl stora som små idrottsföreningar kommer att drabbas av ökade kostnader, krångel och byråkrati. Marginalskattesänkningen, ett gammalt moderat krav är både efterlängtad och nödvändig. Men socialdemokraterna och folkpartiet förvandlar mar ginalskattesänkningen till en enda stor omfördelning av andra skatter. De 105 försämringar som hotar idrotten är en direkt följd av att skattetrycket till varje pris skall bibehållas oförändrat högt. Idrottsrörelsen är unik genom att idrottsverksamheten först och främst bygger på enskilda människors personliga engagemang. Basen för idrottsrörelsen är de många lokala idrottsföreningarna med ca 450 000 ideellt arbetande ledare som i föreningar och klubbar satsar sin fritid på barn, ungdomar och idrott. Idrottsledarnas insatser går inte att värdera i pengar. Ett av idrottsrörelsens största bekymmer är att det på senare år har blivit allt svårare att få ledare som vill engagera sig på sin fritid. Blir ledarnas villkor nu orimliga, så att de tröttnar, riskerar verksamheten i de små, lokala föreningarna att haverera. De nu aviserade försämringarna för idrotten kommer att ytterligare försvåra ledarrekryteringen. Tanken att de ideellt arbetande ledarna, förutom sina stora oavlönade arbetsinsatser, skall bekosta de genom skatteuppgörelsen ökade kostnaderna för föreningarna ur egen ficka är orealistisk. Skatteuppgörelsen hotar att bli ett dråpslag mot föreningarna. Om riksdagen antar förslagen, blir konsekvenserna försämrad ekonomi, byråkrati och papperskrångel, som riskerar att ta död på entusiasm, idealitet och arbetsglädje hos ledarna. Vi moderater vill inte medverka till den försämring för idrottsrörelsen som förslaget innebär. Av våra reservationer skall jag bara nämna några. Vi avvisar förslagen om höjd och breddad moms på resor, hotelloch restaurangtjänster, som innebär att alla resor, övernattningar och mat i samband med träning, tävling och utbildning blir avsevärt dyrare. Vi avvisar införande av arbetsgivaravgifter på alla skattepliktiga ersättningar som överstiger 1 000 kr. per år. Det ger både kraftiga kostnadsökningar och kräver ökad administration för idrottsföreningarna. Vi avvisar kravet på uppgiftslämnande och beskattning av alla priser som är värda 300 kr. eller mer. Var och en som skådat ett prisbord vid en orienteringseller skidtävling måste inse det orimliga i det förslaget. Hur många föreningskassörer orkar och vill fortsätta om deras tillvaro krånglas till på detta sätt? Socialdemokraterna har under mycket lång tid försämrat idrottens och övriga ideella organisationers villkor. De finansieringskällor som traditionellt stått till idrottens förfogande har staten själv i stor utsträckning lagt beslag på. Det statliga spelet har brett ut sig på bl.a. idrottens bekostnad. I realiteten har staten skaffat sig monopol när det gällt att utveckla attraktiva spelformer som ofta haft idrotten som underlag för spelet. De bidragshöjningar som kommit idrotten till del och som särskilt i valrörelser utgjort stora propagandanummer har varit droppar i havet, om man jämför med vad idrotten dragit in till statskassan i form av Tipstjänsts spelöverskott. Tidigare i vår beslöt riksdagen — mot socialdemokraternas vilja — att överföringar av medel från Tipstjänst skall ske till idrotten, ett krav som vi moderater ställt länge. Idrottsrörelsen måste förbli en fri och obunden organisation. Många förslag i propositionen går i rakt motsatt riktning. Allt större del av ledarnas tid kommer att gå åt till att klara föreningens ekonomi och redovisningsbyråkrati i stället för att ägnas åt den egentliga id — Prot. 1989/90:140 rottsverksamheten. Risken är uppenbar att ledare tröttnar och slutar. 13 juni 1990 Oroande är att skatteöverenskommelsens negativa konsekvenser kommer att göra idrotten mer beroende av bidrag och mer utlämnad till politisk styrning och politiska beslut. Ökat bidragsberoende, försämrad ekonomi och ökad byråkrati hotar idrotten som fri och oberoende organisation. Om idrottsrörelsen varje år måste stå med mössan i hand riskerar man att rasera själva grunden för den svenska idrottsrörelsens existens — entusiasmen hos de ideellt verksamma idrottsledarna. Vi moderater föreslår i motion Kr509, Bättre villkor för idrotten, en rad åtgärder som i stället syftar till att stärka de ideella organisationernas ekonomiska situation och oberoende. Önskan att slå vakt om idrottsrörelsen som fri organisation går som en blå tråd genom de moderata reservationerna i skatteutskottets betänkande. Efter att ha lyssnat på debatten i dag, riksmötets sista dag före sommaruppehållet, inser jag att majoriteten är fastlåst i sina positioner. Därför avstår jag från att yrka bifall till de moderata reservationerna, som jag dock instämmer 1.

Herr talman! Låt mig börja med det som sägs i skatteutskottets betänkande kring frågan om hobbyverksamhet. Redan skattekommittén kom enligt mitt förmenande fel i den frågan. Man tog en liten del av hobbyverksamheten och lade den till grund för ställningstagandet. Det innebär — det står kvar oförändrat från kommittén till riksdagens behandling genom utskottets försorg — att man skall beskattas för inkomster av hobbyverksamhet under Inkomst av tjänst. Utgångspunkten för det resonemanget är att man genom hobbyverksamhet skulle undandra staten stora skatteinkomster. Det man då tar upp till betraktande är travsporten. Ridsporten har naturligtvis också sin betydelse, men den är penningmässigt inte särskilt stor. Det är däremot travsporten. Man konstaterade i utredningen att här mellan 100 och 200 milj.kr. årligen skulle undandras beskattning. Det är märkligt att man inte mer noggrant undersökte bärigheten i de påståenden som skattekommittén hade arbetat med. Det finns rätt bra statistik när det gäller trav — det beror på att staten är en stor intressent i travsporten. Staten har stora inkomster av denna sport genom beskattningen av spelverksamheten. Man kan nog säga att nästan varje krona är dokumenterad i den statistik som årligen kommer ut. Den totala prissumman inom travsporten uppgick till 319 milj.kr. år 1988. Man kan anta att ungefär 40 96 av hästägarna har s.k. hobbyhästar. Det innebär att den summa av prispengarna som skulle gå till hobbyhästägarna är ungefär 125 milj.kr. Det är i så fall intäkten. Den är då kanske inte särskilt jämnt fördelad. Man kan också säga som ett nyckeltal att 85 970 av travhästarna inte går ihop, dvs. de springer inte in pengar så att de klarar sitt eget hö, sina egna transporter och sin egen skötsel och annat som krävs. Hobbyhästägarna fick lägga ut 400 milj.kr. för att få in dessa 125 milj.kr. Egentligen går alltså den delen av hobbyverksamheten med stort underskott. Om det här bedömdes som näringsverksamhet skulle det rimligen vara en enastående stor förlust för staten att över huvud taget gå in och göra ingrepp i verksamheten. Man har alltså valt att försöka få in skattekronorna genom att betrakta detta som inkomst av tjänst. Det tycker vi från centerns sida är inkonsekvent. Antingen får man betrakta detta som hobbyverksamhet, dvs. att ägarna inte beskattas för de inkomster de får och inte heller har några avdragsmöjligheter för utgifterna, eller också får man betrakta det som näringsverksamhet. Själva hobbybegreppet anger att det inte är fråga om näringsverksamhet — man skall inte ha något stort vinstintresse eller så. Om man inte driver den linjen borde det som sagt vara fråga om rörelse. På precis samma sätt som för alla andra företag tas då inkomsterna upp och dras utgifterna av. Då kan man naturligtvis gå betydligt längre bakåt i åren. Jag är medveten om att det är några stora inkomster på någon enstaka häst som fastnat på näthinnorna på utskottsfolket när man fullföljt skattekommitténs förslag. Man skall då komma ihåg att många av de här hästägarna har ägt inte bara en häst som hobbyhäst — de har haft åtskilliga hästar som gått med stora förluster. Det är klart att man har sett fram emot lyckan att få tag i en häst som skulle bära sig och inbringa vissa inkomster. De här utgifterna har man, som jag tidigare sade, haft utan någon tanke på kompensation på något sätt i form av avdrag. Det är anledningen till att vi vidhåller uppfattningen att detta även fortsättningsvis skall betraktas som hobbyverksamhet, och det gör vi i reservation 22, vilken jag yrkar bifall till. Hobbyverksamheten står också för rätt mycket av trivselvärdena i vårt samhälle. Nu tar man bort möjligheterna till skattefrihet på all hobbyverksamhet. Tidigare talare i dag har nämnt biodling, slöjd och liknande, som vi upplever som ganska trevligt i vårt samhälle och som i sin tur, i andra led, faktiskt genererar inkomster till staten genom att det genererar sysselsättning som inte är att förakta. Det är alltså många som är sysselsatta med att ta hand om produkterna av den hobbyverksamheten, och de gör det professionellt och beskattas naturligtvis som vanligt. Jag skulle vilja instämma helt i Rolf Kenneryds anförande. Han beskrev mycket bra effekterna för folkrörelserna av den här skatteomläggningen. Vi kommer att få anledning att fortsätta den diskussionen. Nu skriver man i utskottsbetänkandet att man noga skall följa den här utvecklingen. Det är ju bra. Men det imponerar faktiskt inte på folkrörelsefolket. Det imponerar inte på idrottsledarna. Det har skrivits i många betänkanden och sagts många gånger från kammarens talarstol att man noggrant skall följa utvecklingen och företa förändringar. En del av dessa effekter är ju faktiskt redan så pass kända att de hade kunnat beaktas när skatteutskottet bestämde sig för det här betänkandets utformning. Man skulle alltså redan ha kunnat göra dessa korrigeringar. Nu skall man komma med förslag, vad det nu kan vara för typ av förslag som kan komma redan i nästa budgetproposition. De tankarna och idéerna borde man ju, som Rolf Kenneryd påpekade, känna till redan i dag, eftersom det — Prot. 1989/90:140 inte dröjer särskilt länge innan nästa budgetproposition skrivs. 13 juni 1990 I en reservation tar vi upp frågan om de sociala avgifterna för ersättningar. Från centerns sida vidhåller vi att ett halvt basbelopp skall vara fritt, vilket är vad som gäller för närvarande. Det finns ju inget stöd — åtminstone kan jag inte hitta det, och uppenbarligen har inte heller ledamöterna i skatteutskottet hittat det — för att man skulle fortsätta att låta det halva basbeloppet vara fritt från sociala avgifter. Det borde nog ha varit så. Under resans gång har det diskuterats att denna regel skulle vara kvar. Men det finns alltså inte något stöd för detta, utan det kan bero på godtycke huruvida man kommer att ta ut sådana avgifter för det halva basbeloppet eller inte. Sedan är det fråga om hur det kommer att vara för idrottsrörelsen, som ju är en mycket stor del av våra folkrörelser. Det kommer att bli krångel och ökad administration när det gäller kontrolluppgifter på idrottspriser osv. Vi från centerns sida vill här ha en höjning till 0,03 76 av basbeloppet för att man skall få en gräns som ligger mellan 900 och 1 000 kronor för varje tillfälle. Det skulle säkert underlätta mycket. Vi tycker att hela den här verksamheten skall bygga på frivillighet och engagemang i folkrörelserna och så litet av krångel och administrativa belastningar som möjligt. Den linjen kommer vi från centerns sida att fortsätta att vidhålla. Slutligen vill jag hälsa moderata samlingspartiet med i gänget som kämpar för att man skall få ökat stöd till idrotten. Det är ju inte så länge sedan vi hade en diskussion om att man skulle skära ner det lokala aktivitetsstödet. Man har kommit på bättre tankar, och det är vi glada för. Jag förmodar att alla informationsinsatser som har gjorts från idrotten har fått fäste i de moderata hjärtana. Det är vi tacksamma för. Vi kommer att få diskutera även den här frågan, för det som nu sker i samband med skatteomläggningen gör att ett förslag som centern har lagt fram i riksdagen och som ännu inte är behandlat blir än mer aktuellt. Det är ett förslag om en skyndsam utredning för att öka folkrörelsernas möjlighet till egenfinansiering. Det gäller lotterier, spel osv.

Herr talman! Mycket kort: Som en blå tråd går genom vår politik att vi skall göra idrottsrörelsen så oberoende som möjligt av bidrag och av politiska beslut. Därav våra förslag om mer medel från Tipstjänst och våra förslag i dessa reservationer som på skatteområdet underlättar för idrotten och inte göra den bidragsberoende.
Herr talman! Ja, vi känner till förslaget om att ta av Tipstjänsts överskottsmedel, dvs. de medel som levereras in till staten, och ge dem till idrotten. Det förslaget framställer man precis som om de pengarna kommer helt oberoende av budgeten, som om de på något sätt inte finns i dag. Det är ju faktiskt så att de pengarna levereras in till statskassan och att de den vägen i dag går tillbaka, delvis, till idrottsrörelsen. Nu skulle de gå direkt i något fastställt tal, vilket skulle göra att idrottsrörelsen skulle bli direkt beroende av spelinkomsternas storlek. Det är kanske inte den mest eleganta lösningen. 109 Vi skall gärna delta i dessa diskussioner. Jag erinrar då om vårt förslag att man skall tillsätta en parlamentarisk utredning, som skall komma längre än vad den lotteriutredning, som fanns för några år sedan, gjorde. Dess förslag följdes ju inte upp av regeringen i någon nämnvärd grad och har alltså inte heller nämnvärt förbättrat folkrörelsernas möjligheter till egenfinansiering.
Herr talman! Felet med dagens förslag i den här skattereformen är ju att man på vanligt socialdemokratiskt maner gör idrottsrörelsen, liksom de boende — barnfamiljerna — bidragsberoende. Vi vill ha en ordning där idrottsrörelsen inte varje år måste stå med mössan i hand och vänta på vad politikerna beslutar. Genom att få en automatik via Tipstjänsts medel underviker vi den situationen.
Herr talman! Nej, jag tror inte att man undviker den situationen med Tipstjänstmedlen. Som jag sade blir man då beroende av spelets utveckling, vilken också är beroende av skattepolitiken i stort. Dessutom har vi politiker all anledning att slå vakt om folkrörelserna — och om idrottsrörelsens engagerade arbete när det gäller ungdomsfostran. Folkrörelserna står för betydande både underhållningsoch trivselvärden i samhället, som gör att de faktiskt är berättigade till vissa bidrag och anslag. Vi har försökt öka dem, men vi vill också gå den andra vägen. Folkrörelsearbete får nämligen aldrig bygga helt på att man är beroende av bidrag och anslag; det förutsätter också en egen ekonomisk insats genom ideellt arbete.